Fru talman! Ett nytt sekels första riksdagsdebatt. Jag tycker att det känns högtidligt. Jag tycker att det inspirerar till lite längre tidsperspektiv än vi kanske brukar ha i dessa debatter. Jag tänkte blicka något bakåt men framför allt framåt. Det har funnits liberaler i Sveriges riksdag sedan Det är nästan ett kvarts millennium. Det finns ingen annan deltagare i denna debatt som har en sådan tradition. Det är klart att det fanns konservativa i ståndsriksdagen. Men Bo Lundgren har svårt att hitta citat från dem att vara stolt över. Lennart Daléus har inte mycket gemensamt med de flesta i bondeståndet eller i Lantmannapartiet. Göran Perssons företrädare Hjalmar Branting satt faktiskt i riksdagen vid förra sekelskiftet men då var han invald på en liberal lista. Liberalerna - ädla, som alltid - tyckte att Socialdemokraterna borde ha en röst i Sveriges riksdag. Man kan väl säga att på den punkten blev vi under 1900-talet bönhörda över hövan! När jag ser på liberalernas insatser i det här perspektivet genom historien är det framför allt hur mycket vi har gemensamt, den politiska uthålligheten och konsekvensen, som slår mig - demokrati, yttrandefrihet och tolerans, bildning, sociala reformer, rättvisa åt kvinnor, frihandel, marknadsekonomi och bra villkor för företagen. Tänk på de liberaler som satt i Sveriges riksdag vid förra sekelskiftet! Där fanns Karl Staaff som skulle göra mer än någon annan för att göra Sverige demokratiskt - och få betala ett högt personligt pris för det. Där fanns Fritjuv Berg som redan då betraktades, och som fortfarande ses, som Sveriges störste skolreformator. Där fanns Adolf Hedin, socialpolitikern med tidiga motioner om arbetarskydd och socialförsäkringar. Där fanns Ernst Beckman. Han är kanske mindre känd än de andra men var vid sidan av Staaff liberalernas ledare under de första 15 åren på 1900-talet. Jag nämner honom därför att han var djupt engagerad i den strid som avgjorde att Sverige blev en öppen handelsinriktad marknadsekonomi, nämligen tullstriden. Av naturliga skäl kan jag bara nämna män. Kvinnor var ju utestängda från politiska uppdrag men liberalerna kämpade för att förändra det. Jag läste på om Ernst Beckman och det är ganska typiskt att bland hans uppdrag utanför riksdagen hitta också detta: "Ledamot av styrelsen för Männens förening för kvinnans politiska rösträtt" - alltså demokrati, bildning, sociala reformer, jämställdhet och marknadsekonomi, idéer som fortfarande är de bärande för oss liberaler. Under de alla fanns, och finns, en grundidé, vars ursprung får sökas ännu mycket längre tillbaka i tiden, tusentals år tillbaka i tiden - man får gå tillbaka till de stora religionsstiftarnas och de antika filosofernas tid: tanken att varje människa är unik och har ett värde i sig. Jag vet inte om någon om 160 år kommer att läsa och citera ur den här debatten men jag vill citera från en debatt från 1840. Det var debatt om skolan i bondeståndet. En ledamot som hette Mårtensson talade emot att bondflickor skulle behöva skolutbildning: "Jag tror hon kan sköta de göromål som tillkommer det kvinnliga könet utan att äga kunskaper i historia, geografi och naturlära." Sedan fortsatte han: "Hon lär väl inte framför mannen bli anlitad att förrätta bouppteckningar eller överta någon inspektionsbefattning." Så fick ledamoten Sven Heurlin från den liberala oppositionen ordet. Han ville se en skola för alla, en reform som skulle tränga undan århundraden av mörker och ge nya möjligheter för alla människor för att - och nu citerar jag honom ordagrant - "de ska lära känna till vilket stort ändamål de är skapade". Tänk om den människosynen i högre grad hade fått prägla mänsklighetens utveckling under de gångna 160 åren! Människor har delats in i raser och klasser. De har setts som verktyg för andras syften. Heurlins språk var religiöst inspirerat men oavsett hur vi har nått fram till den här hållningen är det viktigt att vi hela tiden hävdar den: Var och en har rätt att bli betraktad som unik, född till ett stort ändamål. Den här människosynen utmanas ständigt. Därför kommer det ständigt att behövas krafter som står på den enskilda människans sida. Jag har hört visioner om det nya IT-samhället. Så småningom får man, efter att ha lyssnat en stund, en känsla av att människorna, åtminstone de som inte ständigt är uppkopplade, mest är problem. Vad ska de många människorna syssla med när några få i meritokratins topp klarar allt med hjälp av några kraftfulla datorer? Om en sådan människosyn får stå oemotsagd har humanismen kapitulerat och det får aldrig ske. Tekniken är fantastisk och ger underbara möjligheter. Ekonomin måste vi alltid ha ordning på men tekniken och ekonomin måste alltid balanseras av demokrati och humanism. Jag vill, precis som Sven Heurlin för 160 år sedan, att människan ska växa och känna att hon finns för ett högt ändamål. Liberalismens eviga uppgift är att stå på den enskilda människans sida mot alla krafter, politiska och andra, som vill förminska henne och beskära hennes frihet. Låt oss nu vid seklets början våga ha visioner! Låt 2000-talet bli det sekel då den siste diktatorn störtas och demokrati och grundläggande mänskliga friheter blir en global rättighet! Låt 2000-talet bli det sekel då hungern och analfabetismen utrotas från jordens yta! Globaliseringen är en fantastisk möjlighet för mänsklig frigörelse men den måste gå hand i hand med ett nyväckt intresse för globala demokrati och rättvisefrågor. Min vision är att Sverige ska gå i täten för en utveckling av folkrätten så att den inte bara står på enskilda staters sida utan så att den ännu mer står på enskilda människors sida. Det är därför som vi liberaler är entusiaster inför en utvidgad europeisk union och tycker att Sverige hör hemma i Nato. Vi engagerar oss för frihandel och en solidarisk biståndsoch flyktingpolitik. Vi vill att demokratiprofilen i svensk politik ska vara högre. Just nu har vi ett aktuellt fall på den punkten. Kommunistregimen i Peking har lagt sig i anställningen av en ny svensk kulturattaché i Kina. Man vill undvika en meriterad person bara därför att hon är gift med en kines som engagerat sig för mänskliga rättigheter. Nu har UD meddelat att det inte blir någon kulturattaché i Peking och att det ska ses som en protest. Men det var ju det som Pekingregimen ville! Jag tycker att Sverige skulle utse den vi vill ha. Sedan har den kinesiska regeringen rätt - enligt diplomatins regler - att inte acceptera henne men då får kineserna inför hela världen demonstrera att man inte ens tål personer som är gifta med demokratikämpar. Låt oss också ha visioner om ett mer humanistiskt Sverige! Låt 2000-talet bli det sekel då Sveriges kvinnor når inte bara formell utan också verklig jämställdhet, då vi lyckas ta bättre hand om våra gamla på ett varmt och värdigt sätt och då segregationen i betongförorterna bryts och massarbetslösheten besegras! Jag vill betona två områden där jag menar att förändringar är helt nödvändiga om vi ska nå några visioner om ett mer humanistiskt Sverige. De är både dagsaktuella och stora framtidsfrågor. Det första området är skolan. En bättre skola borde bli en fråga av högsta nationell prioritet. Det finns fortfarande en del bra skolor men alltför många är inne i en nedåtgående spiral av oro och stök på lektionerna, en arbetsmiljö präglad av klotter, könsord och mobbning, lärarflykt och dåliga resultat. Den cirkeln måste brytas. Det som behövs är först och främst nya signaler - att vuxenvärlden tar sitt ansvar, låter skola vara skola och satsar på att stödja lärarna. Det andra området är företagsklimatet. Utflyttningsvågen beträffande ledning, forskning och andra strategiska funktioner i svenska storföretag är inget annat än förödande. Det är inte alls så att närhet, geografi och fysiska kontakter är ointressanta i den nya ekonomi som nu bryter fram. Det är i själva verket precis tvärtom. Det är "klustren" som blir avgörande. Det är det som ekonomerna som studerar utvecklingen nu talar om. Nätverken - och då talar jag om de mänskliga nätverken, inte bara de virtuella - betyder enormt mycket. Därför är utvecklingen mot Sverige som ett dotterbolagsland något mycket, mycket allvarligt, kanske inte nu när problemen kamoufleras av högkonjunkturen, men på längre sikt. Och för få nya företag kommer till. Politiska åtgärder hade kunnat förändra den här bilden. Det är intressant att nu läsa analyser av varför det just nu går bra för IT-industrin i Sverige. Det som man återkommer till i de analyserna är den borgerliga regeringens beslut i början på 90-talet att avreglera telemarknaden. Det var ett bra beslut, men alldeles för många politiska beslut de senaste årtiondena har inte alls främjat tillväxt. I många år har skattehöjningar, regleringar och tendenser till nationell självtillräcklighet varit det dominerande. Det kom häromdagen siffror som visar att svenska priser ligger 20 % högre än andra EU-länders. Det är kostnaden för den socialistiskt inspirerade övertron på centralisering och regleringar. Nej, låt oss göra så som - av alla - Konkurrensverkets nya generaldirektör föreslår: gå med i EMU så fort som möjligt och bekämpa monopoltendenser varhelst de dyker upp. Låt mig avsluta med att säga att vi liberaler under vår långa historia har upplevt både framgångar och motgångar. Vi har vunnit stora segrar, och till de största hör förstås att tankar som vi en gång fick kämpa ensamma för nu accepteras långt in i andra politiska läger. Men samhället runtomkring oss är för oss bevis för att mycket återstår att göra. Det finns visioner att förverkliga. I det nya millenniets första debatt i Sveriges riksdag är det löfte som jag kan uttala på den liberala riksdagsgruppens vägnar detta: Vi kommer att fullfölja det som vi ser som vår uppgift, vårt stora ändamål, som Sven Heurlin kanske skulle ha uttryckt det: att alltid stå på den enskilda människans sida mot alla krafter som vill beskära hennes frihet.

Herr talman! Jag tycker att det var en intressant liberal historik. Liberalerna var nog bra en gång i tiden. Kanske är de det rent av också nu. Jag ska i min sista partiledardebatt vara vänlig och säga att Folkpartiet ju sedan länge har kämpat för jämställdhet mellan män och kvinnor - kanske framför allt under Bengt Westerbergs tid och därefter. Det har också vi gjort. Där har vi en gemensam nämnare, och det tycker jag är bra. Som ett led i en ökad och bättre jämställdhet har införts en regel för arbetsgivare med mer än tio anställda, nämligen att de ska ha en jämställdhetsplan. Detta har betytt ganska mycket, bl.a. att mentala barriärer har rivits ned när det gäller att anställa människor. Jag undrar nu väldigt konkret om Lars Leijonborg och Folkpartiet skulle vara intresserade av att diskutera ett motsvarande system när det gäller integration, nämligen att arbetsgivare med mer än tio anställda ska upprätta integrationsplaner. I de här planerna ligger inget tvång, men de river ned mentala barriärer, vilket gör att även människor med utländska "konstiga" namn får komma till anställningsintervjuerna. Den mentala barriär som finns i dag hindrar att många dugliga människor ens får chansen att komma in på arbetsmarknaden. Jag behöver bara ett ja eller ett nej på den frågan,

Herr talman! Jag blev lite förvånad när Birger Schlaug begärde replik på mitt inlägg. Jag trodde att det var vi som skulle vara kompisar nu. Men det var bra ämnen som Birger Schlaug tog upp. Jämställdhetsplanerna drevs igenom av Bengt Westerberg, och jag tror att de kan bli ett viktigt instrument. Jag tror att man även på integrationsområdet bör tänka sig någonting av det slaget. Vi har varit inne på det. Jag tror i och för sig inte att sådana här byråkratiska åtgärder är de mest avgörande, men Birger Schlaug frågade om det här kunde diskuteras. Vi har i våra dokument varit inne på detta, och vi är, som jag har svarat Birger Schlaug i andra sammanhang, öppna för diskussioner i alla viktiga frågor som Miljöpartiet och andra partier i riksdagen vill ta upp med oss.

Herr talman och alla ni som sitter på läktarna! Jag får tacka Lars Leijonborg för att han vill samarbeta i de frågor där vi skulle kunna samarbeta. Jag skulle t.ex. kunna tänka mig en riktigt bred uppgörelse när det gäller familjepolitik. Jag tror att en sådan skulle vara bra och skulle hålla länge. Då skulle föräldrar och barn också kunna veta vad som gäller för ett tag framöver. Jag får liksom många av de andra ledamöterna väldigt många brev och mejl. De handlar mycket om miljö, om allergier, om djurrätt, om diskriminering, om barns utsatthet och naturligtvis om EMU. Det är viktiga frågor, som Miljöpartiet engagerar sig djupt i. Men alltfler frågor landar i ett resonemang om det ekonomiska systemets brister. Kommunismen och planekonomin dog hastigt efter många års sjukdom, men med förskräckande dålig sjukdomsinsikt hos de närmast sörjande. Hur är det då med vårt nuvarande ekonomiska system, den s.k. kapitalismen? Någon har sagt att kapitalismen närmar sig hjärtinfarkt, och det gör den nog på många sätt, inte minst därför att hjärtat inte har någon plats i dess råaste former. Detta är ett allvarligt problem. Lönsamhet och smarta spekulationer har blivit viktigare än en bra skola, rena sjöar och värdig vård. Någon har sagt att vår demokrati genomgår en marknadsanpassad produktutveckling. Det känns hotande. Hela den globaliserade ekonomin av i dag präglas av vild för att inte säga hysterisk jakt på förräntning av pengar, utan större och djupare hänsyn till effekter på vare sig människor, djur eller miljö.

Vi kan rimligtvis inte med trovärdighet bygga en framtid på spekulation och låtsasvärden. När får vi A-ekologi i Sveriges Television, som berättar om verkligheten, den riktiga verkligheten? Alla ekonomiska sifferuppgifter visar att det går bättre både för svensk och för global ekonomi, men man får inte glömma den andra, den verkliga verkligheten. Bakom de stigande siffrorna finns utbrändhet, social stress, fortsatt miljöförstöring, ökad radioaktiv bakgrundsstrålning och tilltagande utsläpp av s.k. växthusgaser. Hoten är fruktansvärt stora, men de mäts inte på ett rimligt sätt. Ju mer bensin som säljs, ju mer koldioxid som släpps ut och ju mer växthusgaser som produceras, desto finare siffror i de tabellverk som påstås spegla nationens, EU:s eller jordens tillstånd - trots att samtidigt växthuseffekten ökar, klimatet förändras med naturkatastrofer och kanske miljontals flyktingar som följd. Vi har försökt att rätta till det här med att beskriva en nations tillstånd genom att som första land i världen ha gröna nyckeltal i finansplanen. Nu gäller det bara att läsa de här gröna nyckeltalen och ta till sig vad där står för att kunna förändra politiken så att vi tar hänsyn till den verkliga verkligheten. De gröna nyckeltalen visar nämligen hur verkligheten ser ut; förutsättningarna för livet. Herr talman! Det saknas viktiga och avgörande röster på den s.k. marknaden. Detta tycks vara svårt för många borgerliga partier att förstå, och säkert svårt för socialdemokraterna att ta konsekvenserna av. Naturen har ingen röst på marknaden. Kommande generationer har ingen röst på marknaden. Enligt vår uppfattning, Miljöpartiets uppfattning, är det politikernas skyldighet att vara denna röst. Hade naturen haft en röst på marknaden så hade det förmodligen varit väldigt dyrt att utrota en enda art, därför att arten hade lagt in ett rejält pris på sin överlevnad. Hade kommande generationer haft en röst på marknaden så hade de förmodligen lagt in ett så högt bud på de ändliga naturresurserna - olja eller vad det nu kan vara - att vi inte hade haft råd att använda dem, utan hade tvingats använda smartare teknik med förnybara resurser, dvs. ett riktigt kretsloppssamhälle. Det är vår uppgift att vara denna röst på marknaden, naturens och kommande generationers röst, så att det blir rätt pris på saker och ting, eller, på politikers och nationalekonomers språk: så att de externa effekterna, dvs. miljöförstöring i det här fallet, blir en del av priset. Vår uppgift är att se till att det kostar att skita ned, att det blir dyrt att skita ned, och lönsamt att investera i miljöbättre teknik, smartare energisystem och effektivare transportmedel. Grunden för detta är en grön skatteväxling, och jag är glad att Lennart Daléus också talar om en grön skatteväxling, så att vi kan bli många som driver på den här frågan. Det handlar om att sänka skatter och avgifter successivt och höja dem på negativ miljöpåverkan för att göra de goda, hållbara investeringarna kortsiktigt lönsamma för företagen. Vi måste få ett ekonomiskt tänkande som inte hotar miljön. I dag är det precis tvärtom, och det är farligt. Rättvist miljöutrymme är ett begrepp som många, också i den här kammaren tror jag, säkert bävar inför. Rättvist miljöutrymme innebär att vi lär oss att leva på ett sätt som alla på den här jorden skulle kunna leva på, alltid. Det är naturligtvis det målet vi måste ha: att vi inte tar för oss så mycket av jordens resurser och så mycket av jordens miljöutrymme att vi utgår ifrån att andra människor på jorden inte ska ha samma möjligheter. Då är det faktiskt rasism. Vi lever på ett sätt som vi vet att andra inte kan leva på. Med vilken rätt gör vi det? För att komma till rätta med det här krävs det naturligtvis ekonomiska styrmedel. Grön skatteväxling är viktigt. Det handlar också om bättre tekniklösningar. Man talar om faktor 10, dvs. att man ska använda energi och naturresurser tio gånger effektivare än i dag. Då kan vi nämligen leva på ett hyggligt sätt trots att vi bara har det här jordklotet. Fortsätter vi som nu så krävs det två eller tre jordklot till. Det handlar också om att regelverket måste förändras, men det räcker inte heller. Det handlar också om livsstil: vad vi värderar, hur vi använder vår tid och vad vi anser vara värdefullt. Vi måste få en ekonomi med ett mänskligt ansikte, en ekonomi där människan i sig, som levande och kännande varelse, har ett berättigande oavsett om hon är lönsam i ekonomiska termer eller inte och en roll som just människa, en biologisk, social och kulturell varelse, och inte bara producent och konsument. Förvisso är det så att i det samarbete vi har med regeringen har vi en gemensam uppfattning, en gemensam vision, om att samhället ska vara till för alla och att alla ska få del av det goda. Det är vi överens om. Men jag tror att vi har olika uppfattningar om vad som är det goda. För oss i Miljöpartiet och i alla andra gröna partier i Europa och i världen i övrigt också är det goda något vida större än mer konsumtion, större och fler bilar, överfyllda almanackor och stressande köpbudskap. För oss är livskvalitet att få utnyttja vår tid, människors tid, på den här jorden till att finna mening, utveckla och värna relationer, ha tid för barn och ha tid för att värna kärleken om inte annat. Det finns andra värden än dem som kan mätas i BNP. Ur detta perspektiv är frågan om sänkt arbetstid oerhört central. Vi har varit inne på det tidigare. Att få mer fri tid handlar om att kunna utveckla hela människan, inte bara de delar som är producent, konsument och duktiga figurer som springer omkring i det traditionella ekonomiska hjulet. Men det handlar också om att få mer tid att värna de sociala nätverken. För tro inte en sekund att pensionsförsäkringar eller siffror på olika konton i en datafil ger någon som helst garanti om trygghet inför framtiden. Det enda som ger en riktig garanti är sociala nätverk, människa till människa. Att bygga sociala nätverk, att fördjupa den informella sektorn, att värna relationer; det är trygghet och kvalitet för oss gröna, vid sidan av en gemensam och god grundtrygghet som är lika för alla. Jag och Miljöpartiet vill se en ekonomisk utveckling som utgår från att människan betyder någonting i egenskap av just människa, som om livet betyder någonting. Det är inte vårt politiska uppdrag att lova allt till alla. Det är inte vårt politiska uppdrag att lova ökad materiell välfärd i all evighet. Det är inte vårt politiska uppdrag att följa med medströms och glömma verkligheten för en tillfällig börsyra. Det är vårt politiska uppdrag att utmana ekonomismen. Det är vårt politiska uppdrag att göra vårt bästa för att jorden ska överleva. Vi har ett uppdrag: att våga utmana det gamla tänkandet. Det är det gröna uppdraget. Och jag är stolt över att så pass länge ha fått vara språkrör i det här partiet. Det här var min sista partiledardebatt. Jag ska tacka mina meddebattörer. Tack ska ni ha!

Herr talman! Detta är vår första partiledardebatt i ett nytt sekel. Jag tyckte väldigt mycket om Lars Leijonborgs historiska exposé. Jag tror att många partier har behov av att göra den typen av genomgång. Kanske kan inte alla partier göra det med samma stolthet som liberalerna, men det är värt att se bakåt vid sekelskiftet, precis som att se framåt. Jag ska försöka att se lite framåt i den här debatten. Men allra först vill jag göra ett litet konstaterande eller en liten reflexion. Jag har ju haft tillfälle att njuta av debatten från min plats här nere framför talarstolen, och jag tror att många av er har gjort samma iakttagelse som jag. Jag tror att det här är den mest samarbetsinriktade partiledardebatt som jag har upplevt i denna kammare under de numera ganska många år som jag har haft förtroendet att vara ledamot av Sveriges riksdag. Det är väl en bra start på ett nytt århundrade! Och det bådar gott för våra möjligheter att utveckla vårt land, därför att samstämmigheten om vilka frågor det är som vi bör ägna oss åt är också relativt stor i debatten. Den som har lyssnat har ju hört att det har handlat om att utveckla välfärden. Det har handlat om att människor ska kunna leva ett rikare och friare liv. Det har handlat om solidaritet och gemensamt ansvarstagande. Det har handlat om ansvar för kommande generationer ur ett ekologiskt perspektiv. Inte riktigt alla har uttryckt sig så, men de allra flesta, kanske bara med något undantag. Jag tycker att det är bra. Vi behöver den typen av samsyn och den typen av samarbete med tanke på hur det parlamentariska läget ser ut i Sverige. Det vore dystert om vi inte kunde utnyttja den återvunna styrkepositionen till att nu återigen göra vårt land mer rättvist, mer framtidsinriktat och mer fyllt av optimism och glädje. Låt oss göra det. Jag tar fasta på vad som har sagts från denna talarstol om vikten av att utveckla och förbättra välfärden. Det kan jag försäkra er. Det gäller inte minst mot bakgrund av genomgången av välfärdsrapporten i går under ledning av Joakim Palme. Den visar att de tio år vi har bakom oss har varit år då väldigt många i vårt land har fått det sämre. Det är barnen, ungdomarna och framför allt ensamstående föräldrar, och naturligtvis barnen i dessa familjer. Det är i första hand ensamstående mödrar. De som har kommit till Sverige under senare år och de som bor i vårt land och har en utländsk bakgrund har också fått det sämre under 90-talet. Det är en bitvis hård samhällskritik som finns i välfärdsrapporten. Men det är en samhällskritik som vi samtidigt kan använda för att formulera en dagordning för de år som ligger framför oss för att vända utvecklingen och återigen göra Sverige mer jämlikt och rättvist och för att lyfta in solidariteten i politikens centrum. Många av oss - jag skulle tro de allra flesta - har förstått att den redovisning som kom i går i stort sett skulle se ut som den gjorde. Vi känner bekymren för de unga. Vi vet att barnen har kommit i kläm när vi fått skära ned i den gemensamma välfärden. Vi vet att ensamstående föräldrar har små marginaler. Vi vet att många med utländsk bakgrund har en situation där de riskerar att permanent hamna utanför gemenskap och samhälle. Det vet vi. Men vi fick i går en bekräftelse på att den analysen är riktig och att det går att göra någonting åt det. Man säger tydligt att det har vänt. Det känner vi också. Vi vet också att när det vänder får fler arbete. Det är framför allt detta att fler har arbete som är den starkaste kraften när man ska utjämna i samhället. Nya värden skapas som faktiskt kan fördelas på ett rättvist sätt. När det vänder gäller det också att ha en fast politisk vilja så att man fördelar det växande välståndet på ett rättvist sätt. Där skickade man i går varningssignaler. I den uppgång som nu har kommit i gång i slutet på 90-talet kan man se att klyftor också fortsätter att växa. Ja, reallönerna växer. Ja, arbetslösheten pressas tillbaka. Ja, vi höjer barnbidragen. Ja, vi har kunnat förbättra pensionerna. Vi ser att alltfler kommer in på högskolan. Vi ser att vi tillför alltmer resurser till barnomsorgen, skolan och vården. Men det räcker inte. Vi måste gå vidare. Kan vi samarbeta i Sveriges riksdag om att nu åter se till att Sverige blir det land som präglas av små klyftor, små skillnader, därför att vi bärs av insikten ideologiskt att just detta att alla är med och alla får sin rimliga chans och får sitt stöd, ger det de bästa förutsättningarna för en god ekonomisk utveckling. Utveckling och jämlikhet är vad vi brukar kalla för det socialdemokratiska konceptet, den socialdemokratiska idén.

Palmes utredning som presenterades i går visar hur dagordningen ser ut: barnfamiljerna, ungdomarna, de ensamstående föräldrarna och de med utländsk bakgrund. Där ska vi lägga ned vår kraft den kommande tiden. Jag tror att vi gör det allra tydligast, enklast och klarast genom att vi fullföljer politiken för att pressa tillbaka arbetslösheten och höja sysselsättningen. Väldigt många att de problem som redovisades i gårdagens utvärdering av den svenska välfärden kan mötas med en högre sysselsättning. Därmed får vi också en rättvisare fördelning. Detta ligger framför oss. Kan vi samarbeta kring detta har vi ett bra år framför oss i Sveriges riksdag och en bra start på det nya seklet. Går det inte att samarbeta kring detta blir det strid. Här ligger i så fall skiljelinjen i svensk politik. En sak är jag övertygad om. Det är att våra möjligheter att bedriva en politik som minskar klyftorna i Sverige är avhängigt av att vi har greppet om de gemensamma finanserna. Det i sin tur är avhängigt av att vi möts med förtroende i omvärlden. Jag kan glädja mig åt - och det kan vi göra allihop - att vi den senaste tiden har sett väldigt många uppskattande artiklar om Sverige i internationell press. Den svenska ekonomin trotsar tyngdlagen, säger man. Den svenska designen är intressant. Det svenska IT-undret är någonting som lyfts fram. Den svenska välfärden och rättvisan, återigen, är intressant att titta på. Det är stora artiklar i amerikansk, brittisk och annan internationell press. Det är stimulerande, och det är glädjande. Det uttrycker att vändningen har kommit för vårt land. Men det uttrycker också någonting annat. Det är en påminnelse om hur snabbt saker och ting förändras. När man skriver i någon amerikansk ekonomisk tidskrift, tror jag, att den svenska ekonomin trotsar tyngdlagen är det klart att vi kan känna oss lite glada över detta, och kanske också lite stolta. Men det finns en underton i detta konstaterande som vi måste ta till oss. Väldigt många av dem som sitter runtomkring i världen och bedömer vårt land - och vi är en del av en global ekonomi - förstår inte att det går att kombinera ett högt skatteuttag, en stor gemensam sektor, med kraftig tillväxt, spetsteknologi och frontlinjen vad gäller IT. Det trotsar, säger de, tyngdlagen. Det är dessa som påstår att det trotsar tyngdlagen som så småningom ska låna oss pengar när konjunkturen vänder nedåt. Vi kan inte köra med överskott i offentliga finanser också i nedåtgående konjunktur. Då ska vi ha ett underskott som får vara max 3 % av BNP, det s.k. konvergenskriteriet, oavsett om vi är med i EMU eller inte.

Jag tror att den risken är påtaglig. Jag har stått öga mot öga med dem som lånar oss pengar. Jag vet hur de resonerar. Jag vet att de inte, som den här kammaren, är anhängare av en välfärdspolitik av det snitt vi skulle vilja kalla för nordeuropeisk eller svensk. De tror på mycket låga skatter och mycket små offentliga utgifter. Klyftorna ska växa, och det ska vara drivkraften. Där finns de. Vi kan inte tänka bort dessa aktörer. De kommer att finnas där, precis som de fanns i vår närhet 1995 när indianerna i Chiapas gjorde uppror och när Subcommendante anförde dem som protesterade mot, som han tyckte, ett orimligt förtryck av en befolkningsgrupp i en ekonomi som många nyliberaler framhöll som ett föredöme. Det gick en chockvåg genom Mexiko, genom mexikansk ekonomi och genom världsekonomin. Och den chockvågen träffande ganska kvickt den svenska ekonomin. Indianupproret startade en brand som satte en ekonomi i gungning, som fick världsekonomin att reagera och som direkt slog in i den svenska ekonomin. På några veckor steg räntorna i Sverige från att ha haft en differens till den finska räntan - vi behöver inte jämföra oss med något annat land - på 60-70 punkter upp till en differens på nästan 300 punkter. Det blev en räntestegring på 2 1⁄2 % på några veckor därför att förtroende för vår förmåga att hantera ekonomin och för den samhällsmodell där vi i deras ögon bryter mot tyngdlagen var rubbat. Jag var med då. Jag var finansminister. Jag följde detta timme för timme och såg hur det besparingspaket som den här kammaren hade lagt ut på svenska hushåll - och det var på 126 miljarder kronor - plötsligt skärptes genom att de som inte trodde på oss på den internationella kapitalmarknaden i praktiken höjde våra räntor. Sedan satt vi där med den dubbla åtstramningen och med stigande räntor i ett läge när vi borde haft sjunkande räntor därför att vi genomförde en finanspolitik som var åtstramande. Jag vill inte vara med om det en gång till. Detta är ett starkt argument för mig för ett medlemskap i den monetära unionen. Det är ett argument som startar i min vilja och vår vilja att också i en global ekonomi klara välfärdsstatens grunder. Det är klart att EMU inte är något solskensprojekt i alla avseenden. Det finns klara brister och också risker med detta. Jag har vägt dessa risker för och emot i allmän debatt här i kammaren i snart fyra års tid. Jag menar att de finns där, men de är betydligt mindre än risken att återigen hamna i ett läge då snabba räntestegringar beroende på internationell spekulation slår bort mycket av grunden för våra förutsättningar att bedriva ekonomisk politik. Hellre en gemenskap med regeringar i Europa kring ett monetärt projekt som kan innehålla en del bekymmer än ett beroende av en internationell finansiell marknad som präglas av värderingar som befinner sig ljusår ifrån vad den här kammaren tycker är vettig politik. Det här handlade inte Palmes rapport i går om. Den handlade om de konsekvenser som drabbade enskilda människor i vårt land när vår ekonomi kördes sönder. Jag ser fram emot en sådan debatt, och jag förutsätter att vi där respekterar varandra utifrån utgångspunkten att här finns goda skäl såväl för som emot. Sedan får vi pröva vems argument som väger tyngst när vi så småningom underställer svenska folket detta för prövning. Låt mig bara säga några ord om någonting som jag tycker är ohyggligt viktigt innan jag kommer in på avslutningen. När det nu går uppåt i ekonomin, när jobben kommer, är det viktigt att vi inte tappar det perspektiv vi har försökt att anlägga de senaste åren om en ekologiskt uthållig tillväxt. Visst är kemikaliesamhället något vi ska angripa. Visst är det så att koldioxiden är ett enormt bekymmer. Visst är det så att vi kan styra med grön skatteväxling och allt sådant, men om det inte startar i en äkta känsla för natur och det som lever runtomkring oss tror jag att mycket av miljöpolitiken blir tungt och väldigt tekniskt akademiskt. Därför har jag i morgon bjudit företrädare för folkbildningen och de gröna organisationerna till ett samtal på Harpsund för att tillsammans med dem och miljöministern initiera ett grönt kunskapslyft där så många av oss svenskar faktiskt känner att vi hör hemma. Det ska bli ett grönt kunskapslyft, en stor bred folkbildningssatsning på kunskaper om natur och miljö. Det är en härlig start för en bra politik som rymmer mycket mer än grön skatteväxling och koldioxid, nämligen förundran över skapelsen och detta som lever runtomkring oss i den fantastiska värld vi har. Det startar vi i morgon. Herr talman! Regeringar från ett 40-tal länder kommer att företrädas av presidenter, premiärministrar och andra högt uppsatta representanter. Aldrig någonsin har tidigare så många politiska ledare samlats för att diskutera hur minnet av Förintelsen kan hållas levande, vilka lärdomar vi kan dra av historiens värsta brott mot mänskligheten och hur vi kan föra kunskapen vidare till kommande generationer. För några år sedan tog jag här i riksdagen initiativ till projektet Levande historia. Alla partiledare ställde sig samfällt bakom det. Aldrig, aldrig någonsin kommer vi att tolerera att människovärdet hotas. Jag är glad över det enorma gensvar som Levande historia har fått. I hundratusentals svenska hem har boken ... om detta må ni berätta ... bildat relief till diskussioner mellan vuxna och ungdomar om 1900-talets svartaste tid. Genom den internationella konferensen riktas strålkastarljuset på en och samma gång mot historien och framtiden. Med överlevandens vittnesmål och med hjälp av historiker och experter är det min fasta förvissning att vi kommer att enas i en ambition om att historiens illdåd aldrig får upprepas och aldrig får falla i glömska. Det gäller självfallet även den svenska historien. Efter två års arbete har den presenterat ett gediget resultat och dragit sina slutsatser. Regeringen ställer sig fullt ut bakom dessa slutsatser. Ett svenskt förhållningssätt till plundrat personguld borde då ha övervägts seriöst av dåvarande riksbanksledningen och regeringen. Svenska myndigheter har brustit i agerande och ansvar. Det är sorgligt att behöva göra dessa konstateranden. Regeringen gör dem med djupaste beklagande. Det moraliska och politiska ansvaret för vad som skedde och inte skedde från svensk sida under krigsåren måste vi alltid bära. Det fanns svenskar som inte bara tog ställning för nazismen utan som även aktivt deltog i strid för Hitler och det tredje riket. Kunskapen om detta har funnits länge, men alltför få har sökt den. Jag välkomnar att journalister uppmärksammar frågor som vi tidigare gått förbi. Jag vill se en total genomlysning av såväl det offentliga Sveriges hållning till Hitlers Tyskland som enskilda svenskars förhållande till Förintelsen. Vem visste vad? Hur var det egentligen med relationerna mellan exempelvis näringslivet, kyrkan, försvaret och andra samhällsbärande institutioner och Nazityskland? Frågorna är många. Jag, liksom väldigt många andra svenskar, vill ha svar på dem. Regeringen är beredd att göra vad den kan för att underlätta detta. Formerna för arbetet är inte det viktiga. Det viktigaste är att arbetet blir gjort, grundligt och utan förbehåll, av kompetenta forskare som inte styrs av direktiv från statsmakterna. Regeringen är beredd att tillskjuta det svenska forskarsamhället erforderliga resurser för att göra en sådan genomlysning möjlig. Hos den svenska säkerhetspolisen finns handlingar som innehåller uppgifter om svenskar som samarbetade med Nazityskland under krigsåren och uppgifter om misstänkta krigsförbrytare som flydde till Sverige. Redan i dag har forskare möjlighet att ta del av sådant historiskt material. Den senaste tidens diskussion har dock aktualiserat frågan om sekretesstidens längd. Regeringen är beredd att ta upp denna fråga till förnyad prövning. Liksom många andra plågas också jag av insikten att svenskar som deltagit i Nazitysklands brott mot mänskligheten har kunnat gå fria i vårt land utan att ansvariga rättsvårdande myndigheter vidtagit åtgärder. Den skammen över vårt förflutna får vi svenskar bära gemensamt. Regeringen är väl medveten om de utomordentligt svåra juridiska och principiella problemen med att lagföra brott som har blivit preskriberade, men kommer att överväga frågan igen i samband med prövningen av ett regeringsärende där frågan har aktualiserats. Regeringen kommer dessutom att inom kort tillsätta en utredning som ska se till att preskriptionstiden för bl.a. krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten tas bort. Herr talman! Men vi måste också lära av varandra här och nu, våga närma oss varandra mellan olika kulturer. Ett öppet och multietniskt samhälle ger alla möjligheter till detta. Förintelsen inskränkte sig inte till morden på 6 miljoner judar. Den innebar också försök att utrota den judiska historien, kulturen och de judiska samhällena. Det är viktigt för framtida förståelse och tolerans i samhället att vi tar ansvar för att stödja studier och hävdande av den kultur och det kulturarv som hotades av total förintelse. Jag kan i dag efter samråd med övriga partiledare tillkännage att 40 miljoner av Riksbankens medel kommer att avsättas för detta ändamål. Också kunskapen om den nazistiska förföljelsen och massmorden på romer, Jehovas vittnen, homosexuella, handikappade och andra grupper under andra världskriget behöver öka. Regeringen förbereder just nu inrättandet av ett forum för levande historia som i ett bredare perspektiv ska kunna arbeta med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter med utgångspunkt från kunskapen om Förintelsen. Denna nya institution ska också kunna sprida ljus över de brott som begicks mot andra grupper än det judiska folket. Jag hoppas att den förestående internationella konferensen ska bli ett viktigt avstamp för det fortsatta arbetet med hågkomst och kunskapsspridning om Förintelsen i ett nytt sekel. Jag hoppas också att det kan bli ett viktigt avstamp för oss i vårt land att på allvar studera och lära av vår egen historia under krigsåren. Trots att vi har gjort mycket för att bringa ljus över Förintelsen måste vi göra ännu mer. Herr talman!

Herr talman! Det är något som inte går ihop i Bo Lundgrens replik. Det stämde i och för sig med hans första anförande, men också det var ologiskt. Repliken kännetecknades av två påståenden. Ett: Vi har en usel regering. Det ska inte jag värdera, det får andra göra. Två: Det har tagit stopp i landet. Det händer ingenting. Det skulle vara logiskt om båda påståendena var sanna, men det har inte tagit stopp i Sverige. Det kan vem som helst se. Om Bo Lundgren inte tror på vad som skrivs i de svenska medierna, så gå då till omvärlden och till offentlig statistik. Det är en enorm dynamik. Det är möjligt att det går bra för landet med en dålig regering och att det gick dåligt för landet med världens mest kompetenta regering för några år sedan. På något sätt haltar logiken. Jag tror inte att det är så. Tvärtom är det just nu en bra period, därför att den här regeringen och den tidigare regeringen, i samarbete med Centerpartiet, har fattat många stora och viktiga beslut. Nu ska vi vårda de framgångar vi har och använda dem för att öka friheten för alla medborgare i vårt land. Vi har en unik chans att göra detta. Det vore trevligt om Moderaterna kunde vara med och diskutera utvecklingen av välfärden. Alla andra i kammaren tycks vara inställda på det. Det vore trevligt och bra för svensk debatt. Vi ska sluta med den typen av svepande omdömen om regeringens förmåga. Annars kanske jag hittar på någon fråga, Bo Lundgren, om varför det går så dåligt för oppositionen med en så dålig regering. Tänk vilka hemska frågor man kan börja formulera om man snurrar i detta! Varför får vi inte något oppositionsprogram när det saknas en regeringspolitik? Vem bär ansvaret för detta? Finns ingen oppositionsledare? Så kan jag göra, men det vill jag inte. Jag håller mig till att vi är i en position av återvunnen styrka. Låt oss använda den för att utveckla friheten. Frihet är att alla har rätt att välja, alla har tid att tänka, alla har lust att leva. Rätt att välja, tid att tänka, lust att leva! Alla! Frihet! Om Bo Lundgren och Moderaterna vill vara med om en politik som siktar på detta för alla kan vi kanske nå varandra, men om penningen ska kvalificera blir det en strid. Sedan kan vi lägga dålig regering och dålig opposition åt sidan. Bo Lundgren har börjat det nya seklet på ett utmärkt sätt.

Herr talman! Vi tål nog att kritiseras. Det tillhör politikens livsluft. Jag kan inte dölja att jag har utsatts för en och annan attack av det slaget genom åren. Men när det bara blir det förgrämda, det förutsägbara, det som man visste på förhand, blir det trist. När det bara blir en beskrivning som handlar om det Sverige vi har lämnat bakom oss, de problem vi har löst, blir det dåligt. När det bara blir ett spel för att komma åt en motståndare blir det rent av farligt. Jag vädjar till Bo Lundgren att lämna det åt sidan. När han väl kommer in på det som engagerar honom, det som bär, då är det fråga om skatter. Det är en något endimensionell uppfattning om politik. Det har jag alltid tyckt. Skatter är viktiga, men de är inte allt. Skatter är någonting som vi tar ut för att vi vill lösa saker och ting gemensamt. Hela debatten här i dag har ju handlat om hur mycket vi vill lösa gemensamt, vilka brister vi ser framför oss. Då är det väl inte jag som har ett bekymmer med att vi lever i ett samhälle som har höga skatter, när det finns en fast uppslutning kring detta, utan oppositionsledaren, som vill driva en politik som står i opposition till ett stort, stort folkflertal. Jag vill, för att skydda möjligheterna att driva en sådan politik, ha ett medlemskap i en monetär union, därför att jag tror att det är en bra samhällsmodell, som ger bästa möjliga förutsättningar att utveckla människors kreativitet. Så ser mitt resonemang ut. Varför är ni så dystra? Reallönerna stiger, arbetslösheten faller, 60 000 nya jobb har tillkommit på ett år, börsen slår rekord och hyrorna går ned. Vi är det land som enligt OECD har världens bästa förskola. Vi är det land som enligt alla finansanalytiker och alla tekniska guruer ligger i tätlinjen vad gäller informationstekniken. Var glada, men inte nöjda! Var stolta, men inte passiva! Det är nu vi har chansen att kliva framåt och se till att vi bygger ett land där alla har rätt att vara med, och att reparera de revor i välfärden som Palme pekade på i går. Det är nu det ska göras. Det är nu vi ska forma majoriteter för detta. Den som tror att en översyn av skatterna - en översyn av fastighetsskatten, som vi nu sitter i - blir den stora sakfråga man ska lyfta fram i en partiledardebatt har på något sätt automatiskt ställt sig utanför huvudlinjen i svensk politik.

Herr talman! Frihet att välja, alla kan vara med, och det går bra för Sverige, säger statsministern. Det är många människor runtom i landet som vet att det inte är på det sättet. Om dessa nämner statsministern ingenting. Det är de som inte har råd att använda bilen för att pendla till jobbet, de som inte har den grundservice som behövs i form av närhet till post och annat som många av oss är vana vid, de småföretag som tvingas flytta därför att de inte har tillgång till - det dumma ordet - infrastruktur som behövs. Om dem nämner statsministern ingenting. Ändå är det den tudelningen av Sverige som just nu pågår, som regeringen är ansvarig för. För att ge tydlighet åt det som statsministern ville ha tydligt, kan jag nämna att 203 av 289 kommuner i landet tappar i befolkning. Man behöver inte vara någon Einstein för att begripa att det inte kan få fortsätta så. Ansvaret för den utvecklingen är regeringens. Så är det förstås. Vi ska ha samförstånd och gemenskap i politiken, säger statsministern också. Ja, det är riktigt. Men det är ju regeringens och statsministerns uppdrag att även på detta område lägga fram förslag i denna riksdag som förmår samla just en gemenskap till beslut som får denna tudelning att upphöra. Jag kan hjälpa statsministern med förslag, t.ex. att bygga ut så att alla får tillgång till bredband, en riktig infrastruktur på IT-området och rusta upp vägarna. Sänk arbetsgivaravgiften i stället för att höja den i de delar av landet som har svårighet att behålla småföretagare. Återför vattenkraftsvinsterna till de ställen där de har genererats. Garantera genom lagstiftning en grundservice i hela landet. För att använda statsministerns egna ord, måste vi se till att samsas om de punkter som jag nu nämner och några till. Om vi inte kan samsas måste det ju, med statsministerns ord, bli fråga om strid i stället - strid för de delar av landet som inte har fått del av det framgångsrika Sverige som statsministern beskriver. Den andra frågan som har varit uppe tidigare är EMU-frågan. Man kan som Lars Leijonborg använda komikern Ronny Eriksson, fast på ett annat sätt. Han uttryckte det så här, på ett sätt som statsministern inte vill beröra det: EMU-projektet är som att bygga tolv villor från Skåne till Treriksröset och sätta termostaten i Örebro. Det är en av de bilder man kan ge av det ekonomiska projektet EMU. Det måste åtminstone vara på det sättet att det viktiga är att vi skapar en styrka i Sverige för att ekonomiskt och demokratiskt kunna stå starka utanför EMU. Om det skulle vara så - det är en av obegripligheterna hos Göran Persson den senaste tiden - att en majoritet vill dra Sverige till EMU, måste det då inte, efter alla uttalanden och resonemang, vara på det sättet att den enda vägen är en folkomröstning, där svenska folket får möjlighet att säga ifrån?

Herr talman! Daléus lyssnade dåligt. Jag pekade på att vi nu har möjligheten att definitivt knäcka arbetslösheten. Det är arbetslösheten som mer än något annat skapar regionala skillnader i vårt land, 4 procentsmålet, som vi har lagt upp tillsammans med Centerpartiet, ska vi nå. Det är en av årets absolut mest prioriterade frågor. Vi genomförde en sanering av den ekonomiska politiken med hjälp av Centerpartiet. Jag har nu hört Daléus kravkatalog, men om vi skulle följa den önskelistan var vi snart tillbaka i moraset igen. Ett gott råd, Lennart: Spoliera inte det som Olle gjorde!
Herr talman! Jo, jag vet att jag är Lennart. Men jag vet också att statsministern har varit med om att höja arbetsgivaravgifter, t.ex. i Norrlands inland, på ett sådant sätt att det inte gagnar arbetet mot arbetslösheten. Om denna kravkatalog - kalla det gärna det; jag kunde lägga till att man ska lyfta ryggsäcken av det svenska jordbruket - är för mastig för Göran Persson blir det antagligen strid.

Herr talman! Jag tycker att det var en bra genomgång som Göran Persson hade av vad vi ska samarbeta omkring, dvs. minska skillnaderna mellan regionerna och mellan de grupper som har och de som inte har, utjämna skillnaderna mellan män och kvinnor, se till att alla människor i detta land får mänskliga rättigheter, tid att tänka, lust att leva och rätt att välja. Det är bra. Detta med rätt att välja för mig naturligtvis tillbaka till frågan om en folkomröstning om EMU, av det skälet att jag för mitt liv inte kan begripa vad det är som gör att statsministern och verkställande utskottet i det socialdemokratiska partiet inte talar om hur detta ska gå till. Ni har nu kommit fram till den linjen att ni tycker att vi ska gå med. Vi tycker inte det. Låt oss respektera det. Jag tror att vi kommer att ha en givande diskussion om detta. Varför inte tala om hur detta ska gå till? Vad är det som hindrar det? Vad väntar ni på? Det förlösande ordet folkomröstning skulle underlätta mycket. Vi skulle få tid att diskutera sakfrågorna och innehållet i detta och slippa uppehålla oss vid formerna. Det vore väldigt bra om vi nu kunde få besked om att vi alla i detta land har denna rätt att välja.

Herr talman! Den som har följt EMU-debatten vet att jag vid flera tillfällen här i kammaren har sagt att frågan ska underställas svenska folket för prövning. Det mest naturliga, har jag sagt, är en folkomröstning. Men vi utesluter inte att det också kan vara ett sådant läge att man ska ta ett riksdagsbeslut. Det har varit den linje som har proklamerats sedan lång tid tillbaka och för vår del lagts fast vid en partikongress i Sundsvall 1997 och här i kammaren tydligt och klart uttryckts. Jag ser ingenting nytt som har inträffat som gör att vi ska utesluta den ena handlingsmöjligheten, men jag håller det för mest troligt att det är en folkomröstning det handlar om.
Herr talman! Jag vet att Göran Persson håller det för mest troligt. Det var så långt vi kom i förra partiledardebatten. Jag närde nu en förhoppning om att det gick att flytta fram positionerna också i formfrågan när ni hade tagit ställning i sakfrågan, så att vi kunde få ett besked. Jag vet att själva formfrågan kommer att blockera debatten - inte minst den inom socialdemokratin självt. Är det för att ha någonting att komma med på er extra kongress i denna fråga som ni tvekar när det gäller om ni ska säga det eller inte? Jag tycker att det är väldigt sorgligt, för det blockerar en bra och viktig och folkupplysande diskussion om innehållet. Det är ändå det som är det viktiga. Jag kan för mitt liv inte förstå hur Göran Persson kan reducera frågan om EMU till en ekonomisk fråga. Den beskrivning som vi fick höra av att vi, trots att vi på egen hand kan klara av att bygga en stark ekonomi och har en egen välfärdsmodell som håller i verkligheten, inte ska framföra och stå för denna eftersom det finns andra krafter internationellt som inte begriper sig på detta utan tycker att vi ska ha en annan modell. På grund av att de inte förstår vår modell ska vi anpassa oss till deras mindre vetande och dåliga förstånd - annars kommer de inte att lita på oss. Så, ungefär, var argumentationen. Det tycker jag är ett oerhört fegt sätt att lägga sig för föreställningar om vad som är riktigt och verkligt och bara tillmötesgå de internationella förväntningarna och vara med i denna karusell och bygga upp en ekonomisk politik som bara är byggd på förväntningar. Har vi en bra ekonomisk politik och en välfärd, och känner vi förtroende för vårt eget lands stabila ekonomi, är det detta som gäller. Den stora frågan är den politiska frågan. Det går inte att reducera EMU till ett ekonomiskt projekt. Det är i grunden ett politiskt projekt om att bygga en politisk union. Den ena sidan är ekonomi, men det stora är demokrati. Vi tycker inte att vi för att böja oss för den ekonomiska internationella skola som i dag har majoritet ska sälja ut demokratin. De demokratiska förlusterna och det faktum att vi reducerar så många människors inflytande väger över, och det är därför vi säger nej. Denna debatt kommer vi säkert att föra framöver. Jag har i alla fall inte mer tid för den nu, men jag vill ha ett besked i formfrågan.

Herr talman! Jag argumenterar - det hör alla som vill lyssna - för att skapa en politisk motvikt till ett internationellt kapital. Det är ett kapital som bär helt andra värderingar än de som arbetarrörelsen står för. Gudrun Schyman hoppas att vi ska klara oss i nästa lågkonjunktur, trots att vi är ute i en globaliserad öppen ekonomi på en världsmarknad. Det är möjligt att hon har rätt. Det är möjligt. Men vad händer med pensioner, med vården, med skolan, med omsorgen och med sysselsättningen om hon inte har rätt, vilket jag tror att hon inte har? Vad händer med allt det som vi med hjälp av nationell politik har byggt upp i vårt land i strid, ofta, med ett kapital och med en höger? Det är det debatten handlar om. Kapitalet förstår oss inte, Gudrun Schyman. Det har aldrig förstått arbetarrörelsen. Men vad vi har förstått är att bygga en politisk motvikt som ser till att folkflertalets intressen också räknas. Nu bygger vi den på europeisk nivå. Jag är ledsen att Vänsterpartiet inte är med.

Herr talman! Göran Persson förtjänar all respekt och allt stöd för det han gör för att sprida information om Förintelsen och för den nyorientering av socialdemokratisk Mellanösternpolitik han också har genomfört. Men i övrigt är Göran Persson inte en samförståndspolitiker. Han talar om samförstånd, men sedan Göran Persson blev partiledare och statsminister har det inte varit någon stor blocköverskridande uppgörelse i Sverige. Göran Persson ärvde, så att säga, Olof Johansson. När han försvann blev det blocksamverkan. Men några verkliga initiativ för att nå breda uppgörelser har vi inte sett. Jag tror att det är signifikativt. Tro inte för ett ögonblick att jag vill bli någon Olof Johansson. Jag vill att det i nästa val ska finnas tydliga alternativ där Göran Perssons visserligen urvattnade men trots allt socialistiskt inspirerade politik är det ena, och där det mot det alternativet står ett modernare framtidsinriktat alternativ med en liberal tyngdpunkt. Men detta synsätt hindrar inte att det vore fullt möjligt att i några strategiska frågor göra breda uppgörelser. Det är så enormt mycket som behöver uträttas. Göran Persson sade: Vad händer vid nästa lågkonjunktur? Det går bra, hoppas Gudrun Schyman. Också Göran Persson hoppas att det går bra. För det händer väldigt lite när det gäller att stoppa företagsutflyttningar och över huvud taget få ett bättre företagsklimat och när det gäller att bygga ett kunskapssamhälle från grunden där skolan verkligen fungerar. Det talades om en snabb EMU-anslutning, men argumenten till Gudrun Schyman faller ju. Det kan komma en lågkonjunktur om ett par år. Beskedet i fredags är att vi i varje fall inte kommer att komma med före 2004. Jag har egentligen samma fråga som Gudrun Schyman. Kan ni inte, om det nu är så att ni har bestämt er, också säga när och hur denna er nya ståndpunkt ska förverkligas?

Herr talman! Jag vill också tacka Göran Persson för de entydiga beskeden när det gäller att man ska komma tillbaka till möjligheten att fatta beslut om att häva den långa preskriptionstiden så att det blir möjligt att komma in i arkiven. Det övriga kan jag förstå är komplicerat, men det är viktigt att arkiven öppnas för forskning. Jag skulle vilja ställa en mycket konkret fråga. Här talas om samarbete kors och tvärs. Har Göran Persson för avsikt att återuppta skattesamtalen? Jag funderar en hel del över det. Är de lagda på is eller spolade från scenen för kommande tider? Jag har ytterligare en konkret fråga. Jag hoppas att jag hinner med den. Göran Persson talar med all rätt mycket om att vi inte vill ha ett segregerat eller kluvet samhälle. Det tror jag att vi är överens om, även om vi kan munhuggas om vilken metod som är bäst för att undvika detta. Jag ser framför mig - jag tror att vi kan vara överens om det också - att det finns en grupp flickor och pojkar med invandrarbakgrund som inte klarar skolan. Jag tror att vi kan se avsevärda klyftor och problem framför oss om det inte görs något mycket explicit konkret för att se till att ungdomar med invandrarbakgrund inte går ut högstadiet och gymnasiet utan godkänt i grundämnena. Jag begär kanske inte att Göran Persson här och nu ska säga vilka åtgärder som ska vidtas. Men det är en ärligt känd önskan att regeringen, gärna tillsammans med oss andra, tar sig an just det här problemet. Det är nämligen ett problem, och det är större än vad vi ofta talar om i den här kammaren.

Herr talman! Låt mig först säga att jag delar Alf Svenssons värdering av detta problem. Jag är mycket oroad över den försämring som har skett i skolan under 90-talet. Nu kunde man i gårdagens värdering inte säga om det här har påverkat kunskapsnivån eller inte, men det är ingen tvekan om att vi har haft en kraftig standardsänkning när det gäller många av de insatser i skolan som faktiskt syftar till att möta barn och ungdomar som inte minst har problem med sin skolgång och som vi i dag kanske tappar i för stor utsträckning. Det skapar ett livslångt handikapp som så småningom, om det växer till hela grupper, skapar utanförskap och segregation. Jag är helt klar över detta. Jag kan se en enkel åtgärd. Det är naturligtvis ytterst en fråga om resurser, dvs. att vi har råd att anställa en talpedagog, har råd att anställa en kurator och har råd att hålla uppe standarden när det gäller skolsköterskor. Sedan handlar det också om värdegrunden, som är viktig att hävda. Vi vuxna har ett ansvar i dialog med inte minst de professionella i skolan för att stötta dem i deras arbete. Det är ett berömvärt initiativ som skolministern har tagit just på området omkring hur värdegrundsarbetet ska förstärkas i skolan. Det handlar om resurser och värderingar, och vi är helt överens om att detta är ett stort problem som vi måste vända. Annars har Sverige i det här avseendet stora bekymmer framför sig.
Herr talman! Jag är personligen övertygad om att det är kontraproduktivt att inte se till att dessa resurser finns för detta, trots allt, inte alltför stora kollektiv eller dessa inte alltför stora grupper; jag tror inte att vi här i salen har delade meningar om det här. Jag tror med mycket stor säkerhet att kostnaderna kommer att bli mer omfattande om vi inte hjälper alla ungdomar att lämna skolan någorlunda trygga och med betyg som duger för den framtida arbetsmarknaden. Vi talar ju väldigt mycket om kunskapssamhället, och väldigt ofta rör vi oss uppe på IT-nivåer. Det är ju roligt, bra och trivsamt, men det är klart att det, om vi har ett antal ungdomar som inte klarar högstadiet med godkända betyg i basämnena, naturligtvis låter sällsamt när vi sedan koncentrerar oss på och har lärt oss ett sådant ord som bredband. Jag tror att det finns en risk i politiken att vi glömmer att individen, när det gäller den enskilda taxeringen på huset eller vad det än är, lever i sin enskilda situation. Och om vi ska tala om rätten att välja finns det nog åtskilliga insatser som vi behöver göra fortsättningsvis för att den rätten ska gälla generellt.
Herr talman! Vi ska ha språkförskolor och göra en satsning på områden i storstäderna som är särskilt utsatta och har problem av det slag som Alf Svensson beskriver. Detta ska vi göra för att alla ska leva i ett samhälle där friheten kan uttryckas som att alla har rätt att välja, tid att tänka och lust att leva. Det kan vi vara överens om.
Herr talman! Då är det väl lämpligt att jag sammanfattar den här debatten. Det besked som vi har fått inför framtiden är att Göran Persson i morgon ska introducera ett program om studiecirklar i naturkunskap. Det är säkert mycket bra, men det är klart att det finns en längtan hos många människor i vårt samhälle efter konkreta besked i en lång rad viktiga frågor. Joakim Palme har citerats mycket. Han har sagt att det inte finns någon grupp som har drabbats så hårt av de besparingar som har gjorts som änkorna. Det är klart att änkorna väntar på ett besked om när det här orättfärdiga beslutet ska rivas upp. Inget sådant kom. Och det kom inget konkret besked om vad vi ska göra åt problemen i skolan och ingenting om företagsklimatet. Visst kan man skryta och säga att man är stolt, men företagen, deras strategiska funktioner, lämnar ju Sverige. Det var ju på de här punkterna som människor hade längtat efter besked. Men något sådant fick de tyvärr inte heller i denna debatt. I övrigt vill jag tacka alla debattdeltagare, inte minst Birger Schlaug, för en trevlig debatt.

Fru talman! Globaliseringen förändrar på ett radikalt sätt människors och företags villkor. Vi ser i de stora rubrikerna hur stora medieföretag och stora Internetföretag går samman eller hur stora mobiltelefonföretag går samman med varandra eller försöker gå samman med varandra. Det är en förändring som när det gäller företag är global. Men den stora förändringen är den förändring som innebär att människors villkor förändras, att människor som individer får större möjligheter än kanske någonsin och samtidigt att moderna samhällen får en större utmaning än någonsin. Globaliseringen förändrar radikalt villkoren för politiken och för hur samhällen kan byggas och formas. Fru talman! Av det skälet är det en mycket underlig situation vi har i denna kammare här i dag. Det finns inte en enda ansvarig person från regeringen. I en tid av omfattande förändring finns det inte en enda person från regeringen. Jag vet inte om det finns någon som över huvud taget företräder regeringspartiet. När jag tittade mig omkring var det närmaste jag såg den f.d. kommunisten Lars Ohly, men så kom jag på att han inte är f.d. I en tid när vi ska diskutera globaliseringen med dess krav på enskilda människors frihet tror jag att den förnämste företrädaren för regeringskoalitionen är en person som under årtionden har bekämpat friheten för människorna och värnat om de stängda gränserna mot dem som ställt kraven på de öppna gränserna. Fru talman! När vi ska föra en seriös debatt om en omvandling i det svenska samhälle som berör hela vår värld finns det inte någon som vill föra debatt från regeringspartiet, men kanske från något av dess stödpartier. Saken är desto mer viktig eftersom det vi talar om är genuint goda möjligheter för mänsklig frihet att växa och utvecklas. Det är inte i första hand en ekonomisk fråga. Vi står nu inför en tid där frågor om mänsklig värdighet och frihet har en större möjlighet än någonsin. Men det ställer krav på den politik som förs i varje land. Det finns någonting genuint, särskilt, som präglar den omvandling som vi nu ser ske. Ingenting av det som är befintligt är i sig en grund för välfärd och trygghet. Det fanns en tid då skogen, stålet, malmen, massaindustrierna som stod där de stod, fabrikerna som fanns där de fanns i sig var en trygghet. Kunskaperna bland människorna, arbetare, ingenjörer, ekonomer var i sig ett kapital till produktion som faktiskt stärkte tryggheten, därför att trögheten i vårt samhälle var så avgörande. Nu lever vi i en tid då rummet och det geografiska avståndet spelar en allt mindre roll medan tiden och det omedelbara spelar en allt större roll. Ny kunskap, ny information, nytt företagande, nya produkter och nya möjligheter sprids över jorden på en gång och blir därmed allas möjligheter. Vi har ett samhälle som under mycket lång tid har byggt upp sin välfärd och sitt välstånd kring det vi hade i form av befintliga tillgångar. Då är den intressanta frågan: Hur klarar vi oss i en framtid där det är den omedelbara förändringen som ställer krav på hur vi lyckas bevara vår välfärd? Det avgörande är hur snabbt vi kan utnyttja ny kunskap och hur väl det går för nya företag att utvecklas. Man skulle kunna säga så här, fru talman: Grunden för välståndet är inte längre företagens konkurrenskraft utan vårt samhälles konkurrenskraft om människorna och företagen. Vi ska här inte utgå från vad vi har utan vi ska här utgå ifrån hur vi gör vårt samhälle så attraktivt så att det är här som ny forskning, nytt företagande och ny utveckling ska äga rum. Vi ser varningstecknen i en mängd olika skepnader. Vi ser de stora företagen där ägandet, verksamheten eller forskningen flyttar ut. Vi ser att alltfler unga människor ser det som relevant och självklart att eventuellt flytta ut. För bara fem år sedan kunde ett företag eller en enskild människa fråga sig: Varför inte pröva att forma sin framtid någon annanstans? Varför inte flytta verksamheten? I dag ställer man sig frågan: Varför här? Det är en utmaning för politiken som är helt annorlunda än den vi har haft. Det finns fem olika grundläggande krav som behövs för att Sverige ska vara ett land som kan leva upp till detta. För det första måste vi ha en företagandepolitik som vänder på den trend vi ser när det gäller företagande, företagare och företag som antingen inte växer här eller som flyttar ut. Vi vet allihop vilka de är: Volvo, Pharmacia, Astra och Saab. Vi kan räkna upp företag efter företag. Ingen kan hävda att det är Sverige som har varit den attraktiva platsen. Vi ser det när de små, nya och innovativa IT-företagen flyttar ut sitt huvudkontor och sitt ägande när de vuxit över en viss gräns. Det ställer krav på att vi måste förändra arbetsmarknaden så att vi får fler jobb och mer sysselsättning här på grund av att vi har en dynamisk arbetsmarknad. Det ställer krav på att vi har en skattepolitik som går mycket längre än vad vi normalt har diskuterat här. Jag tror att den avgörande utmaningen blir att vi måste kunna skatter så att vi här har den elektroniska handeln, att vi här har forskningen och att vi här har utvecklingen av det man ibland kallar humankapital men som i grunden är enskilda människors kompetens. Där har vi en tendens att ibland göra undantag för utländska experter. Men, fru talman, jag skulle vilja att vi hade ett klimat för tillväxt och utveckling som är regel och inte undantag. Det andra vi måste se till är att enskilda människor själva måste kunna klara sig bättre utan krav på att med sysselsättning ändå behöva stöd från samhället. Den enskilda människans kraft och säkerhet kommer att bli avgörande. Det tredje som vi måste göra är att här i Sverige ha den bästa utvecklingen vad gäller våra universitet och forskningen. Men det måste också löna sig att här utveckla sin kunskap och kompetens. Det fjärde är att välfärdspolitiken måste vara anpassad till den globala verkligheten som ska följa den enskilde individen. Det femte och sista är att vi måste ha en kraft i rättsstaten som garanterar människors skydd och samhällets tolerans för att detta ska vara en plats som kan dra till sig och vara så attraktiv för mänskligt skapande och mänsklig gemenskap som möjligt. Då kan man ställa sig frågan: Var finns det alternativ som vi borde kunna diskutera här i dag? Det finns ingen regering, inget statsråd och, tror jag, ingen företrädare för regeringspartiet här, men väl den f.d. kommunisten Lars Ohly.

Fru talman! Jag tror att globaliseringen erbjuder människor och mänskliga samhällen nya och oanade möjligheter. Ett av skälen är att den ger en frihet för enskilda människor, men också att den driver fram en frihet. Jag tror att det var för tre år sedan som Världsbanken presenterade en rapport som visade hur man hade tagit ett av de viktigaste stegen i kampen mot världsfattigdomen genom marknadsekonomin. Jag skulle vilja påpeka en sak för Hans Andersson. Är det inte underligt att i alla samhällen där ni har styrt har gränserna varit stängda, fattigdomen konstant och förtrycket avgörande? Är det inte fantastiskt att globaliseringen nu bryter bort detta från hela Östeuropa och Asien när det gäller Kina? Nu är vi på väg mot mer demokrati tack vare att globaliseringen ger möjligheter åt enskilda människor.

Fru talman! Jag vet inte riktigt vem som gnäller här. Jag har i alla fall inte hört något riktigt glatt ord från Hans Andersson när det gäller de möjligheter som globaliseringen innebär. Jag håller med om att man kan ha synpunkter på det lämpliga i att Hans Andersson skulle styra eller ej. Jag kan bara konstatera att där man har genomfört den politik som ni har velat ha har inte de fantastiska saker inträffat som vi nu ser runtomkring i olika delar av världen. Det är faktiskt så att marknadsekonomin har skapat nya materiella, mänskliga och demokratiska betingelser genom att den ger fri handel och en möjlighet för människor att röra sig över öppna gränser. Handen på hjärtat, Hans Andersson, det är väl inte så att den internationella rörelse ni har tillhört har gått i bräschen för att öppna gränser, öka enskilda människors frihet och stärka demokratin? Om jag ska vara lite elak är det väl så att ni har haft den omvända affärsidén, som man numera säger.

Fru talman! Gunnar Hökmark kanske borde vänta med att kommentera vad jag säger tills jag har sagt det. Den nakenhet i argumentationen som bevisas av att Gunnar Hökmark mer ägnar sig åt att sätta etiketter på folk och mindre åt att bemöta deras uppfattningar i sak visar väl egentligen att det inte är hos Högern man kan söka svaren på de stora frågorna i framtiden. Tyvärr visade det sig också av innehållet, eller snarare bristen på innehåll, i Gunnar Hökmarks tal. Det var tomt och innehållslöst och förtjänade egentligen inte ens en representant från regeringen, enligt mitt sätt att se det. Det var dunkelt och nationalistiskt tänkt och sagt. Var fanns internationalismen? Var fanns Sveriges ansvar för utvecklingen i hela världen med rättvisa villkor i en värld som blir alltmer orättvis? Var fanns miljöansvaret? Var fanns ansvaret för fackliga och mänskliga rättigheter för människor som sliter i fabriker som enligt Gunnar Hökmark ska konkurrera på en världsmarknad utan att vi ska kunna ställa krav på rimliga villkor? Gunnar Hökmarks tal var mycket betecknande för Högerns politik.
Fru talman! Jag har inte satt någon etikett på någon. Jag tog tvärtom hänsyn till den etikett som Lars Ohly själv brukar använda. Jag sade dessutom att det nu handlade om en tid då vi ska bejaka globaliseringen och enskilda människors frihet. Den utveckling vi nu ser har gett ständigt nya framsteg i kampen mot fattigdom och miljöförstöring. Vi ser det runtom i världen. Sanningen att säga är det inte den politik som Lars Ohly står för som har gått i bräschen för detta, något som jag lät antyda också i tidigare replikskiften. Jag tycker att det är bra att Lars Ohly är här till skillnad från många andra. Lars Ohly står ju för en politik som bygger på att man alltid anser sig veta mycket bättre vad andra ska veta. Jag tror på det omvända. Jag tror att den goda internationalismen öppnar världssamhället för människorna.
Fru talman! Demokrati är enligt Gunnar Hökmark att vissa vet bättre än andra hur världen ska styras. Det är sant. Om vi demokratiserar ekonomin, om vi demokratiserar handeln och om vi demokratiserar internationaliseringen kommer människor att få möjlighet att påverka förhållanden som i dag styrs av Gunnar Hökmarks fränder inom storindustrin och de multinationella företagen. Ja, Gunnar Hökmark, på det sättet menar jag att människor vet bäst och väsentligt mycket bättre än de intressen som Gunnar Hökmark själv företräder.
Fru talman! Lars Ohly kommer in på den intressanta frågan om vem som bestämmer när människor själva får välja och besluta. Lars Ohly sade alldeles nyss att när man har det så är det inte riktig demokrati utan kapitalet som styr. I detta ligger hela tiden föreställningen att någon annan som anser sig veta bättre ska bestämma. Det har vi sett prövas. Men kan Lars Ohly peka på ett enda socialistiskt samhälle av det slag som ni tidigare höll mycket högt som har lyckats ge människor denna frihet? I dag gör inte detta så mycket längre, eftersom globaliseringen och internationaliseringen ger människor en frihet att forma sina samhällen. Det är också den bästa livsluften för demokratin. Vi kan nog ha olika uppfattningar om demokratin. Men jag tror att många andra kan ha olika uppfattningar om vem som har bäst möjligheter att tolka vad som är god demokrati.
Fru talman! Jag begärde ordet när Gunnar Hökmark hade svårt att lokalisera partisammansättningen här i kammaren. Det hade varit bättre om han hade begränsat sina lokaliseringssvårigheter till just den problematiken. Jag är socialdemokrat och tillhör regeringspartiet. Jag är dessutom stolt anhängare av en rörelse som tror på frihet, öppenhet och samhällen utan klyftor. Jag tycker att den beskrivning som Gunnar Hökmark ger av verkligheten och globaliseringen inte är riktig. Det är sant att det finns skattekonkurrens, och skattekonkurrens är en viktig del av detta. Jag tänker återkomma till det i mitt anförande senare. Jag tror att det är en fråga som tål att diskuteras. Men vad Gunnar Hökmark bortser från är att det faktiskt finns andra grader av attraktivitet i ett samhälle också. Om det bara hade varit så att verksamhet och produktion hade förlagts där skatterna var lägst, hade faktiskt inte en väldigt stor del av Astra Zenecas forskning förlagts just i Sverige. Jag tror att Gunnar Hökmark också behöver förklara vad han menar med en skattepolitik som går mycket längre än vi har diskuterat här. Redovisa det klart och öppet!
Fru talman! Martin Nilsson var nog inte inne i lokalen hela tiden, vilket kanske påverkar hans replik. Han hade då hört att jag just pekade på vikten av att man har en rättsstat som med kraft kan slå vakt om toleransen, öppenheten och respekten för enskilda människor som en del i det som gör goda samhällen attraktiva eller utvecklingen mot en ledande forsknings och kunskapsnivå som ett annat exempel. Men utan att behöva träta över detta är den fundamentala frågan inte vad vi har i dag i Sverige, Martin Nilsson. Den fundamentala frågan är vilka förutsättningar vi har för att under morgondagen och kommande år därutöver kunna se till att vi har den främsta forskningen och det bästa företagandet. Då borde det väl bekymra Martin Nilsson att stora gamla företag flyttar ut och att nya innovativa företag flyttar ut. Eller är detta någonting som inte händer inne på kammaren hos den gode socialdemokraten Martin
Fru talman! Det som händer är att svenska biltillverkare säljer mer bilar än de har gjort tidigare, producerade i Sverige med svensk teknik, att svensk läkemedelsindustri växer, att forskningen på det området står stark. Jag säger inte att allt är frid och fröjd, att allt är bra för all framtid. Jag säger inte att vi kommer att klara allting utan att diskutera attraktiviteten. Men det jag säger och det jag tycker är att Gunnar Hökmarks avgörande felaktighet är att han så ensidigt låser fast sig vid att det handlar om skattefrågor. Det handlar också om ett antal andra frågor som över huvud taget inte berörs: välfärdspolitiken, utbildningssystemet, forskningssystemet osv. Det finns ett antal sådana faktorer. Det som är Gunnar Hökmarks problem är att han säger att vi behöver en skattepolitik som går mycket längre än vi har diskuterat här. Det tror jag t.o.m. inkluderar mycket längre än det som Gunnar Hökmark själv har diskuterat. Jag skulle gärna vilja få något slags svar på det. Jag tror att problematiken är att skulle man föra en sådan välfärdspolitik som blir konsekvensen av den skattepolitiken kan Gunnar Hökmark glömma det som han i dag pratar om, att bejaka internationalismen och globaliseringen, vilket jag håller med om att vi borde göra. Men det är ett problem i ett sådant samhälle som moderaterna vill bygga upp.
Fru talman! Det finns ett besvär i den här debatten. Martin Nilsson utgår inte från det jag sade. Jag pekade på fem stycken viktiga områden som kommer att vara avgörande för att ett samhälle ska vara attraktivt i framtiden. Skatterna var en av de fem, inte det enda. Det finns väldigt mycket annat. Det skrämmande och allvarliga är att vi inte ser någon reformprocess inom något av de områdena för att stärka det svenska samhället.
Fru talman! Det var intressant att höra Gunnar Hökmarks anförande om internationalisering, globalisering och framtiden, som jag tyckte handlade väldigt mycket om det som redan har varit och väldigt lite om de framtida utmaningar vi står inför. Dessutom ägnades mycket tid åt vilka som var här eller inte.
Det gäller forskningen likaväl som rättsstaten likaväl som utbildningen eller skatterna. Jag tror att man måste gå mycket längre i skattefrågorna för att vi ska kunna se till att Sverige kan vara ett land som deltar med full kraft i den elektroniska handeln.
Frågan är om vi i debatten är närvarande i den verklighet vi i dag står inför. Inte med ett ord nämnde Gunnar Hökmark någonting om miljösituationen i världen. Den moderata friheten bygger väl på att vem som helst ska få ta för sig vad som helst. Vi vet att vi har bristande resurser när det gäller miljö och naturtillgångarna.
Jag tror att vi ska undvika att göra det bakvägen på det viset att man tvingas göra undantag för utländska experter eller göra det med den socialdemokratiska jämställdhetsfilosofin, dvs. man skattebefriar miljardärer men låter miljonärerna betala skatt. Jag tycker att de goda förutsättningarna ska vara regel och inte undantag och de ska gälla alla. Det är så Sverige blir ett dynamiskt samhälle.
Jag undrar: Hur ska Hökmark klara de nya utmaningarna med en krympande värld när det gäller resurser och en ökande värld när det gäller människor?

Fru talman! Jag tror att det finns en avgörande och viktig sak för att människors liv ska kunna bli så bra som möjligt. Det är att man får leva i fria, öppna samhällen där man kan ställa krav, där man deltar i lagstiftningen och där ny teknik utvecklas. Jag ser också framför mig - det kan möjligtvis i Marianne Samuelssons öron låta alltför optimistiskt - att man i samhällen där människor kan överleva, där man besegrar fattigdomen, också får en bättre möjlighet att kämpa för välfärden. Jag tror inte att fattigdomen är ett bra sätt att värna miljön. Välstånd och välfärd har visat sig vara det allra bästa sättet att värna miljön. Någon gång skulle jag tycka att det var bra om Miljöpartiets företrädare faktiskt tänkte den tanken fullt ut. Det är i de länder där man har en utvecklad öppen ekonomi med fri handel, rättsstat och demokrati som utvecklingen och tillväxten finns och det är där som den bästa miljön finns. Det borde väl vara något att tänka på.
Fru talman! Det har jag tänkt på många gånger. Det är en självklarhet för mig att vi ska ha en värld med en öppen ekonomi gentemot omvärlden. Jag har många gånger förvånats över de makthavare som under många år har regerat världen och som har tillhört de konservativa partierna. Man har faktiskt sett till att klyftorna i världen har ökat. I länder där moderaterna har makten är det inte så att klyftorna minskar. Det är inte så att utslagningen minskar i de länderna. Man värnar inte de svaga grupperna, snarare tvärtom. Man värnar rätten att ta för sig, roffa åt sig och öka klyftorna mellan dem som inte har och dem som har. Jag tycker att det måste finnas någon form av socialt ansvar, för det måste också finnas ett ansvar för kommande generationer. Vi har inte rätten att ta för oss så att kommande generationer inte har möjlighet att leva vidare på vår jord.
Fru talman! Jag blir inte riktigt klok på om Marianne Samuelsson tycker att det är bra med fri handel och öppna gränser eller inte riktigt bra. Sakläget är ju att i de länder, samhällen och regioner där man har haft mer av fri handel och mer av öppen ekonomi har fler människor kunnat bryta sig loss ur fattigdomen. Där har fler människor kunnat medverka till att man har bättre miljö. Där har man kunnat göra någonting med stadsmiljöer, med luft och vatten på ett sätt som man inte har gjort i de länder där man har slagit vakt om slutenheten, instängdheten och isolationismen. Det enkla skälet är att ny kunskap, ny teknik och ny medvetenhet ger enskilda människor en väldig kraft. Det ger inte anledning till att se allting i ett rosa skimmer, att tro att allting kommer att lösa sig. Tvärtom var utgångspunkten för min inledning här i dag att det behövs en politik som ser till att ett land som Sverige kan gå i täten för den utvecklingen. Det krävs reformer för att skapa just ett samhälle där människor kan bidra till dynamiken.

Fru talman! Kära åhörare! Enligt en undersökning från FN:s kommitté för handel och utveckling, UNCTAD, representerar värdet av de rika ländernas handelshinder gentemot fattiga länder 14 gånger så mycket som det bistånd som den rika världen ger. Krasst uttryckt tar vi i den rikare delen av världen 14 gånger mer från u-länderna än vad vi ger tillbaka. Detta bidrar naturligtvis till att orättvisorna i världen ökar. Samtidigt som andelen absolut fattiga av världens befolkning minskar ökar antalet fattiga. Medan företag och privatpersoner ibland tillskansar sig ofantliga rikedomar breder fattigdomen ut sig i stora delar av Afrika, Asien och Latinamerika. Men även inom de rika länderna ökar klasskillnaderna. Även mitt ibland aktiespekulanter och nyrika växer fattigdom och utanförskap. Inom den europeiska unionen finns i dag 50 miljoner fattiga och nästan 18 miljoner arbetslösa. Handel och produktion orsakar stora miljöproblem. Miljöhänsyn står alltmer tillbaka i förhållande till de stora företagens jakt på maximering av vinster. I stora delar av världen pågår produktionen under helt omänskliga förhållanden. Varor som tillverkas av straffångar, av barn eller i exportzoner där all facklig verksamhet är förbjuden ska konkurrera med varor producerade under reglerade förhållanden i länder där fackföreningsrörelsen kan arbeta relativt fritt. Detta är i värsta fall den s.k. frihandelns konsekvenser. Efter WTO:s möte i Seattle, då WTO-länderna misslyckades att komma överens om dagordningen för en ny runda av förhandlingar, fanns det de som talade i termer av katastrof. Det tror jag är fel. Snarare har debaclet i Seattle öppnat för nya möjligheter, i bästa fall för en ny global dagordning. Jag ska strax återkomma till det. Det finns också de som efter Seattlemötet talade om resultatet som det bästa som kunde ha hänt och som oreserverat hyllade demonstranter vars krav när de synas i sömmarna är sprungna ur en gammal och protektionistisk världsbild. Det är naturligtvis lika fel. En nyanserad diskussion om vad som kan hända efter Seattle måste ta sin utgångspunkt i vilka alternativ som öppnas för framtiden. Valet står mellan ett sammanbrott för hela WTO-systemet eller en ny form för handel som tar hänsyn till u-ländernas behov, till ekologisk hållbarhet och till grundläggande mänskliga rättigheter. Ett sammanbrott för WTO-systemet är inget att önska. I värsta fall skulle ett sådant innebära att länderna sluter sig inåt, bygger upp nya handelshinder och återinför en gammaldags form av protektionism. I bästa fall skulle ett sammanbrott bara leda till att handelsvillkor avtalas mellan enskilda stater och handelsblock, t.ex. mellan EU och USA. I så fall skulle också oenigheter avgöras mellan stater och handelsblock, inte efter fasta avtalade regler och i öppenhet utan bakom stängda dörrar där den starkes rätt styr och där ekonomiska eller t.o.m. militära påtryckningar kan utgöra argument. Det alternativ som innebär att WTO-systemet bryter samman avskräcker så mycket att all kraft måste användas för en reformering av WTO. Vi får aldrig överlåta åt de rika länderna och de multinationella företagen att utan andra hänsyn än deras egen rätt till utplundring, råvarutillgång och avsättningsmarknader diktera villkoren på världsmarknaden. Den löftesrika vision som nu öppnas är att ökat folkligt deltagande i diskussionerna om nya handelsavtal leder fram till öppenhet och resulterar i avtal som reglerar frihandeln utifrån rättviseaspekter, miljöhänsyn och mänskliga arbetsvillkor. En sådan utveckling är inte omöjlig. Vid en första anblick var demonstranternas krav i Seattle smakliga. Amerikanska fackföreningsaktivister, bondeorganisationer och miljöorganisationer från hela världen krävde respekt för mänskliga rättigheter, ekologisk hållbarhet och goda arbetsvillkor. Men i praktiken fanns i bakgrunden en oroande förlängning av deras krav: Nej till ett kinesiskt medlemskap i WTO, nej till import av billiga varor från u-länderna som skulle kunna hota amerikanska verksamheter, nej till ett ökat internationellt samarbete. De fattiga länderna känner sig med all rätt överkörda och våldsamt diskriminerade i den internationella handeln. När president Clinton öppet stödde demonstranterna genom att tala om ytterligare handelssanktioner mot länder som inte uppfyller amerikanska krav var sammanbrottet i förhandlingarna lätt förutsägbart. På en punkt var demonstranternas kritik precis och värd allt stöd. Det gäller WTO-systemets slutenhet, byråkrati och lobbyism. För att en global dagordning ska kunna förverkligas krävs det att det nuvarande systemet ersätts med förhandlingar som präglas av öppenhet, genomskinlighet och folkligt deltagande. WTO måste öppnas upp och ta väsentligt mycket större hänsyn till de fattiga ländernas krav. Det är förhoppningsvis det bestående resultatet av Seattlemötet. Nu krävs ett hårt politiskt arbete för att förena de många intressen som ska samspela i internationella förhandlingar. Rättvis handel bör vara slagordet, snarare än fri handel. På miljöområdet bör tre krav stå i centrum. WTO ska skriva in i sina regler att man accepterar nationella miljöregler som baserar sig på försiktighetsprincipen, att internationella miljöavtal och FN-konventioner ska stå över WTO:s regelsystem och att miljömärkning av produkter ska stödjas av WTO. Detta blir svårt nog. Det allra svåraste blir att få in ett synsätt som tar sin utgångspunkt i arbetstagarnas rättigheter. U-länderna fruktar att allt tal om rättigheter för löntagare kommer att användas för att förhindra deras tillträde till världsmarknaden. Sett i backspegeln är den oron förståelig. Å andra sidan är det helt oacceptabelt att frihandeln ska innebära att fackliga rättigheter, arbetstider och arbetsmiljö ifrågasätts i Sverige och i jämförbara länder på grund av konkurrerande handelsvillkor. Därför bör vår internationella solidaritet leda till att vi arbetar för en konstruktion där WTO-systemet inordnar sig under grundläggande ILO-konventioner. Avtalsrätt, stridsrätt och organisationsfrihet måste värnas och upprätthållas. Det stora motståndet mot en sådan ny global dagordning finns sannolikt inom de rika länderna och för vår del i stor utsträckning inom den europeiska unionen. Ibland framställs EU felaktigt som själva sinnebilden av frihandel, men bakom den inre marknadens frihandelsregler finns en protektionistisk union som värnar sina egna storföretags konkurrenskraft och som deltar i utplundringen av tredje världen. De som i likhet med de svenska moderaterna vägrar att sätta ekologisk hållbarhet som ram för handelsavtal tar på sig ett stort ansvar för att inte nya villkor för världshandeln ska kunna leda till att vi tar nya hänsyn som också gör denna värld mer rättvis, mer ekologiskt hållbar och mer solidarisk.
Fru talman! Min uppfattning är att fri handel för med sig så mycket av ekonomisk utveckling och öppenhet att den alltid bidrar till att stärka demokratin. Jag vill därför ställa en fråga till Lars Ohly som uppenbarligen har en annan uppfattning, dvs. att bygga in ett omfattande regelverk mot den fria handeln. På Kuba finns inga fackföreningar, där finns inga löntagarnas rättigheter. Ska Sverige upphöra med sin handel med Kuba eller ska Sverige fortsätta med den?
Fru talman! Gunnar Hökmark är oinformerad. Det finns fackföreningar på Kuba. Men de är organiserade enligt ett statligt system som är fullständigt främmande för den organisationsfrihet vi känner. Men det var inte vitsen med mitt anförande. Vitsen var att vi ska ha regelsystem som inte bara gäller Kuba och Sverige, som inte bara gäller ett land gentemot ett annat i de avtal som finns om handel, utan vi ska ha regelsystem som tillförsäkrar alla människor möjligheten att organisera sig och kämpa för sina fackliga rättigheter. Regelsystemen ska också tillförsäkra miljön och den ekologiska hållbarheten en högre roll än i dagsläget. Handeln ska inte få inkräkta på vårt framtida levnadsutrymme. Det är en reglerad frihandel som står i skarp kontrast till den frihandel som Gunnar Hökmark och Moderaterna står för och som bara leder till större orättvisor.
Fru talman! Jag känner mycket väl till att det på Kuba, liksom på alla andra kommunistiska platser i världen, finns olika, statligt organiserade organisationer. Det som förvånade mig nu var att Lars Ohly ändå räknar dem som fackföreningar. Var och en som har lyssnat på både frågan och svaret kan dra sin egen slutsats. När det gäller det konkreta exemplet Kuba, är det ett faktum att det på Kuba inte finns rättigheter för löntagare och fria fackföreningar på det viset som vi brukar mena i demokratier. När frågan ställdes om vi ska fortsätta med handeln, var det enda som Lars Ohly kunde komma fram med ett nytt angrepp på moderater - som aldrig tänker på någonting. Det var lite fattigt, men också oerhört avslöjande.
Fru talman! Vem som hade det mest tomma och innehållslösa inlägget får väl framtiden utvisa och åhörarna avgöra. Här har jag hållit ett helt tal som just handlar om en reglerad frihandel, för att värna rättigheter, för att värna miljön och för att se till att solidariteten får ökat utrymme i världshandeln. Gunnar Hökmarks enda kommentar är: Ska detta gälla också Kuba? Självklart ska det också gälla Kuba! Det ska gälla över hela världen. Trodde Gunnar Hökmark att jag ville ha ett system som gäller ca 180 länder förutom Kuba? Det är dumheter och nonsens! Gunnar Hökmark har inte förstått, inte lyssnat och inte velat föra en seriös debatt, och det slår bara tillbaka på honom själv.

Fru talman! Sverige är ett land med goda traditioner att förvalta när det gäller engagemang för förhållandet i andra länder, vad gäller både bistånd och mänskliga rättigheter. Till pionjärerna på detta område hör våra olika kyrkor och missionsorganisationer. Men också andra ideella organisationer och fackliga organisationer m.fl. har betytt mycket för internationella hjälpinsatser runtom i världen. Heder åt alla dessa många gånger självuppoffrande människor! Det är enskilda som på ett osjälviskt sätt satsat sin tid och sitt kunnande för att hjälpa andra. Ett av de första stora namn jag själv minns, med stor respekt för hans insatser i internationell tjänst, är Dag Hammarskjöld. Han kom att betyda mycket som förebild, inte minst för många ungdomar i vårt land. Genom åren har, om man bara ser till fredsbevarande operationer, mer än 80 000 svenskar varit med och tagit internationellt ansvar genom FN. Vi har all anledning att känna tacksamhet också till dem. Naturligtvis måste vår målsättning vara att allt framgent vara med och ta vår del av ansvaret också för kommande insatser. Behovet av sådana kommer sannolikt att öka. Det är därför av stor betydelse att vi inte försämrar våra möjligheter att göra detta t.ex. när det gäller utbildnings eller rekryteringsmöjligheter. En ökad samverkan mellan militära och civila insatser är här av växande betydelse. Fru talman! En värdebaserad utrikespolitik ligger i tiden. Vid senaste regeringsskiftet i Norge när kristdemokraten Kjell Magne Bondevik blev statsminister tillsatte han inte någon biståndsminister. Nej, men han tillsatte en utvecklings och MR-minister. Det är väl i den riktningen vårt arbete i Sverige också borde gå, att utveckling och MR-frågorna ännu mera sätts i centrum. I dag finns Sverige inte ens med på listan över länder med MR-minister även om den nu är kort. Varför inte? Det är sorgligt. MR är oerhört centralt för oss kristdemokrater. Ja, det är ju en fråga där det finns ett brett engagemang hos kammarens samtliga partier. Vi ska vara glada för att vi lever i ett sådant land. Oavsett var i världen mänskliga rättigheter hotas eller förtrampas ska vi vara beredda att agera. Tyvärr är listan över länder där sådana kränkningar sker alldeles för lång. Ja, vi kan säkert vara överens om att det bästa vore om det inte gick att göra någon sådan lista alls. Men som det nu är behövs det en ännu tydligare prioritering av det svenska MR-arbetet. Från kristdemokratisk sida kommer vi att vara pådrivande i den frågan så länge det behövs. Frågan är om MR ska ha en central plats på agendan. Den kräver inte bara ord utan även handling, och så långt möjligt med positiva förtecken. I Svenska Dagbladet kunde vi i går läsa om hur Norge tagit över Sveriges roll som flyktingmottagare i Norden och detta utan att motsättningarna mot invandrargrupperna ökat. Det kusligt ökande nazistinspirerade våldet visar även på brister i vårt eget land, bl.a. när det gäller MR-arbetet. Våra problem på detta område påverkar vårt internationella anseende och vår trovärdighet negativt. Det är viktigt att hålla MR-fanan högt oavsett var hot eller kränkningar sker. Mycket mera behöver och kan göras av oss alla. Det tragiska är att det är kvinnor och barn som främst drabbas när de mänskliga rättigheterna inte fungerar. Mänskliga rättigheter gäller alla, överallt, oavsett ålder, kön, ras, religion osv. Där respekten för de mänskliga rättigheterna inte fungerar, fungerar inte heller demokratin. Också den lilla människan har rätt till trygghet. Fru talman! En annan sak som förtjänar betydligt större uppmärksamhet i det internationella arbetet är religionens betydelse. Även om många uppfattar Sverige som ett sekulariserat land, där religionens betydelse minskat, är det långtifrån så i övriga delar av världen. Det är en brist i det internationella samarbetet att inte känna till eller förstå religionens betydelse för sättet att tänka, t.ex. i den muslimska världen. Vid en FN-konferens - jag tror att det var i Wien 1993 - uppmanades alla länder att skriva en handlingsplan för MR. Mycket få länder har gjort det, bl.a. Norge. Sverige har inte gjort det. I Norge har man, som sagts, tagit fram en handlingsplan för MR. Den utgörs till 50 % av utrikesinsatser och till 50 % av inrikesinsatser. Den är både en analys av problemen och en plan för hur man ska komma till rätta med dem. Det är inte någon glättad skrivning, utan den är rak och öppen. NGO:er i Norge har varit mycket involverade i detta arbete. Denna handlingsplan för MR har fått ett mycket positivt mottagande både i det norska samhället och internationellt. Ibland kan man faktiskt lära av sina grannar, och i det här fallet tycker jag att vi i Sverige borde kunna göra det. Fru talman! Sverige borde få en MR-minister igen, men det kanske först krävs en ny regering. Sverige behöver en handlingsplan för MR - kanske krävs det en ny regering också för det.

Fru talman! Jag har lyssnat med intresse på Marianne Anderssons anförande. Solidaritet och kamp för rättvisa för fattiga människor ute i världen går som en röd tråd genom det. Det stöder jag till hundra procent. Jag har en fråga. Marianne Andersson tar upp WTO-förhandlingarna i Seattle. Man diskuterade vilken dagordning vi ska ha för WTO förhandlingarna i framtiden. Jag förstår att Marianne Andersson, till skillnad från tidigare talare i denna debatt, tycker att det är viktigt att vi ser till att vi använder EU som ett instrument när det gäller att förhandla med länder i övriga världen. Är det bara Sverige som går ut i en förhandling blir det lätt ett rop i natten. Man pratar om de rikare ländernas förutsättningar i dessa förhandlingar när det gäller frihandel i världen. Det handlar om att vi är tvungna att göra vissa förändringar i den politik som vi driver både i vårt land och i Europa, så att vi från de rikare länderna inte ska ta resurser från de fattigare. Därför undrar jag på vilket sätt Marianne Andersson och hennes parti vill förändra framför allt jordbrukspolitiken, så att vi kan få en rättvis livsmedelspolitik i världen.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

Vi måste ändra jordbrukspolitiken i Sverige och i Europa för att kunna ta emot de produkter som produceras i de fattigare, inte så tekniskt drivna, länderna i framtiden.

Fru talman! För att anknyta till det tidigare replikskiftet vill jag säga att det är och har varit en stor fattigdom, miljöförstöring och brist på mänskliga rättigheter i världen. Allra mest fasansfullt tror jag faktiskt att det har varit i de kommunistiska diktaturerna. Därför tillhör jag dem som är mycket glada åt de två företeelser som mer än något annat har präglat de senaste tio åren. Den ena är förstås kommunismens fall. Kollektivismen är grundligt slagen, och den mänskliga friheten sprider sig över vårt jordklot. Det här är naturligtvis avgörande för demokrati och politisk mångfald men också för ekonomisk utveckling. Den andra viktiga företeelsen är internationaliseringen. Den är förstås inte ny, men det känns som om den har fått ett extra språng nu under 90-talet. Man brukar säga att världen krymper, men egentligen är det tvärtom eftersom världen, ur den enskilde individens perspektiv, växer. Murar rivs, gränser försvinner. Politiska, ekonomiska och praktiska hinder för människor blir mindre och mindre. Bara under min livstid har priset för att flyga halverats. Priset för att telefonera över Atlanten har sjunkit till en femtondel av vad det var när jag föddes, och priset på datorer har sjunkit till en etthundratjugofemtedel av vad det var då. Det sägs att telefontrafiken ökar med 7 % per år medan Internetanvändningen numera ökar med 7 % per vecka. Det är uppenbart att världen växer för de allra flesta människor. Sverige är naturligtvis inte oberört av allt det här. Sverige, som är en liten och öppen ekonomi, är oerhört beroende av handeln. Hela vårt välstånd bygger faktiskt på den internationella handeln och på det internationella utbytet. Trots att expansionen under min livstid i stort har skett inom den offentliga sektorn har exportindustrin fördubblat sitt värde från dryga 20 % till dryga 40 % av BNP. Det här är ett sätt att illustrera hur mycket välståndet hänger ihop med handeln och internationell konkurrenskraft. Vi har under en studieresa som jag just har gjort med finansutskottet i Kina fått andra exempel på hur frihet och välstånd och ekonomisk utveckling hänger ihop. Det finns mycket att lära sig där, både hur man kan göra och hur man inte kan göra. En del av det som de har tagit fasta på där är sådant som man gärna skulle se att en och annan svensk politiker kunde ta till sig av, exempelvis att statligt företagande inte är någon alldeles lyckad idé. Men det som framför allt var slående - för att travestera statsministern - var just att den individuella friheten var så nära förknippad med den ekonomiska friheten och att man, när man släpper friheten loss på det ekonomiska området, också sätter en boll i rullning som egentligen inte går att stoppa. Vidare måste jag passa på att påpeka, för dem som har tvivlat, att det var slående att socialismen knappast är den ideologi som befriar kvinnan. Sällan har jag under en period träffat så få kvinnor som företrädare för någon verksamhet. Det här är sådant som för mig som liberal mycket enkelt kokar ned till att framtiden inte ligger i att vara rädd för utvecklingen. Framtiden ligger i att bejaka individualism, och internationalism måste vara grunden för politiken. Det gäller alldeles särskilt i en liten, öppen ekonomi som den svenska. Det ekonomiska och politiska systemet måste därför göras mycket mer oberoende av nationsgränserna. Det är här vårt stora engagemang för gränsöverskridande samarbete kommer in. Det går inte att försöka skapa onaturliga gränser när gränser och murar nu försvinner av sig själva. En av de faktorer som skiljer Sverige från omvärlden är det höga skattetrycket. Vi har nu enligt internationellt jämförbara siffror ett skattetryck på ungefär 53 % av BNP. Närmast oss ligger Danmark på 49 %. Ett danskt skattetryck skulle betyda 70 miljarder lägre skatter. Ett finskt skulle betyda 115 miljarder lägre. Ett norskt skulle betyda 175 miljarder lägre. Detta kan låta som sifferrabblande, men jag tycker att det är intressant i sammanhanget. Ofta när vi talar om att man måste ha mer internationellt gångbara villkor heter det att det skulle innebära att man raserar välfärden. Men som alla vet är välfärden i våra nordiska grannländer absolut inte sämre än i Vad det handlar om är att se till att vi får mer valuta för våra skattepengar och att vi får en långsiktigt bättre tillväxtbana. Hade Sverige haft samma utveckling som övriga OECD under de senaste årtiondena skulle den här diskussionen om flera hundra miljarder ha varit helt obehövlig. Vad vi också behöver är ett konkurrenskraftigt skattesystem som tar hänsyn till att skatteunderlagen blir mer och mer lättrörliga. Det är svårt att hålla kvar skatteunderlaget i ett högskatteland. I grunden är skatteunderlag ingenting annat än människor och resultaten av deras individuella handlingar. När skatteunderlaget blir mer lättrörligt måste vi, för att hålla skatteintäkterna intakta, höja skattetrycket på det som inte är lättrörligt, dvs. fastigheter, nödvändighetskonsumtion och låginkomsttagare. Var och en inser dock att det inte är någon särskilt god utveckling. I själva verket går tendensen i Sverige i rakt motsatt riktning. De enda skattesänkningar som sossarna intresserar sig för gäller just de fyra F:en - fastigheter, föda och fattigt folk. Nog är sänkt matmoms och kompensation för egenavgifter snällt tänkt, men det är en utformning av skattepolitiken som om omvärlden inte existerade. Samtidigt som skattebaserna smalnar, antingen genom att människor och företag röstar med fötterna eller genom att regeringen försöker mota detta med selektiva skattesänkningar, kvarstår trycket på höga skattesatser. Måttet på välfärden är inte kvaliteten i verksamheten, utan måttet på välfärden är en hög skattesats. Jag måste säga att någonting är fundamentalt fel i den ekonomiska politiken när miljardärer slipper förmögenhetsskatt medan lågavlönade kvinnor ska betala sådan därför att deras make kanske har en fastighet i sin näringsverksamhet, när man sänker ölskatt och förmånsbilsskatt efter effektiva kampanjer från branschorganisationer men inte kan se till att vanliga människor kan leva på sin lön eller har en lön att leva på. Jag tycker att den planlöshet, eftergivenhet och undfallenhet för starka särintressen som präglat svensk skattepolitik under 90-talet är otroligt tråkig. Den bådar inte gott för framtiden. Förre finansministern Erik Åsbrink presenterade en bred genomgång av problemställningar som skulle vara underlag för en skattereform, där han just pekade på företagens villkor för att växa och expandera, internationaliseringen, de nya spelreglerna och värnandet av de breda skattebaserna. Sedan lämnade han regeringen, och med honom ambitionerna att lösa de här problemen. För de stora företagen och för många individer tror jag att detta inte spelar så stor roll. Man kommer att lägga sin verksamhet där man tycker att det passar bäst för en själv, och konstruerade gränser hoppar man lätt över. Men vi är många som tycker att denna typ av villkor inte bara ska gälla de starka utan att alla människor ska kunna få en väl fungerande vardag och en växande värld. Då kan man inte försöka gå baklänges in i framtiden, utan då krävs det att man försöker utnyttja de tendenser som finns till att skapa goda system för att se till att människorna kan bestämma mer själva.

Fru talman! Karin Pilsäters anförande tog upp en annan aspekt av internationaliseringen, nämligen Sveriges tvång att anpassa sig till regler och system som leder till minskade möjligheter att t.ex. ta ut skatt för att behålla välfärden i Sverige. Jag skulle vilja fråga: I vilket perspektiv sätter Karin Pilsäter in en sådan internationalisering och ett sådant tvång när det gäller den solidariska möjligheten att öka välfärden och tillväxten i den fattigaste delen av världen? Den fattigaste delen av världen behöver ju både nya regler och villkor och också bistånd från den rika delen av världen.
Fru talman! Jag ska ta ett exempel. Under de senaste 20 åren har levnadsstandarden mätt som BNP per person ökat med drygt 50 % i de utvecklade länderna, men under samma tid har den ökat med nästan 75 % i utvecklingsländerna. Det tror jag beror just på att man har släppt de planenligt reglerade ekonomierna och att diktaturer runtom har fallit. Det betyder inte att alla människor har fått det bättre i alla länder, men många länder har förvandlats från u-länder till industrialiserade och mer utvecklade länder. Jag tror att den största solidaritetshandling vi kan göra här från Sverige är att bekämpa förtryck och diktatur varhelst de förekommer, att se till att länderna har en fri handel, att reformera jordbrukspolitiken och att se till att människor i andra länder kan få sälja sina produkter och tjäna pengar på dem.
Fru talman! Det var en intressant uppgift som Karin Pilsäter kom med. Men om man räknar procentuell utveckling från en låg nivå och procentuell utveckling från en hög nivå kan en sådan siffra - att tillväxten i utvecklingsländerna har ökat med 75 % och i de rika länderna med 50 % - innebära att klyftorna faktiskt har ökat. Karin Pilsäter var helt tomhänt i frågan om hur man skulle minska klyftorna, för detta är ju faktiskt en utveckling som ökar klyftorna. Dessutom har jag noterat att Kina tydligen nu på vissa områden ska ses som ett föredöme - efter liberalernas drömland USA, antagligen.
Fru talman! Det som är allra viktigast är naturligtvis att människor i absoluta tal får det bättre, att deras situation blir bättre. Människor i fattiga länder blir ju inte ett enda dugg lyckligare av att vi i Sverige har haft en dålig tillväxt och därmed har haft sämre möjligheter att vara med och driva ett aktivt biståndsarbete. Det har inte förbättrat situationen ett enda dugg. Det intressanta är alltså inte bara relationerna utan också de absoluta förutsättningarna. Om Lars Ohly intresserade sig lite mer för dem skulle vi kunna ha en mycket mer intressant dialog. Sedan blir jag ganska fascinerad av att höra en av de få som fortfarande kallar sig kommunister påstå att jag skulle ha sagt att Kina är ett föredöme. Däremot sade jag att man kunde lära sig mycket intressant där, bl.a. att många där har dragit slutsatsen att statligt företagande är en mycket dålig idé. Det vore bra om Lars Ohly och hans parti här i den svenska riksdagen tog till sig lite grann av de slutsatserna.

Fru talman! Jag tror ändå att det är så att om vi ska tala här en stund var och en är det bra om man får välja något litet ämne. Det är klart att jag likt Hans Andersson skulle ha kunnat rabbla ord om olika företeelser, men det hade knappast blivit något innehåll som var bättre för det. Jag tror att det som är absolut mest avgörande är att vi på alla sätt kan bidra till en öppenhet och en genomskinlighet och att man får bättre möjligheter att öka det individuella välståndet, den ekonomiska tillväxten. Demokrati är en alldeles avgörande förutsättning för att ekonomisk tillväxt också ska fördelas på ett rimligt sätt. En absolut välståndsökning är den bästa garanten för att komma bort från den typen av negativa förutsättningar. Att reglera finansmarknaderna tror jag inte är någon riktigt bra idé. Jag tror inte att det är det som är lösningen. Jag tror snarare att en skärpt konkurrens skulle göra att kapitalrörelserna fungerade bättre, inte att man försöker hindra och reglera det hela. Men en sak som jag tycker att ni borde hänga på som är emot att kapitalisterna bestämmer är att se till att få över den europeiska valutamarknaden i en gemensam valuta.

Fru talman! För att komma från en representant för en ideologi som ställt till med väldigt mycket av problemen runtom i världen är det Hans Andersson har att säga ganska anmärkningsvärt. Men jag är fullständigt övertygad om att det absolut viktigaste vi i Sverige kan göra är att sprida demokrati och se till att få bort de diktaturer och den politiska inskränkning som finns runtom i världen. Det är den viktigaste förutsättningen för att det ska kunna bli fria fackföreningar, inte att vi låter bli att handla för dem som inte har fria fackföreningar utan att de ska kunna växa fram, att människorna ska kunna tjäna pengar och sälja sina produkter utan att vi i den rika världen sätter upp handelshinder för att skydda vår egen industri. Det är förutsättningen för att vi ska kunna komma bort från utnyttjande av t.ex. barnarbete. Visst ska vi ha de internationella reglerna inom WTO-avtal och annat där man sätter upp gränser och regler som alla måste uppfylla, men det kan aldrig vara målet. Målet måste vara att man får en sådan utveckling till stånd att människor kan klara sig runtom i världen utan att vi från den rika världen ska behöva tala om hur de ska vara, tala om att om de inte uppfyller reglerna får de inte vara med. Så blir de kvar i sin fattigdom och i sitt förtryck. Vad vi ska göra är att se till att man kan ta sig ur det.

Fru talman! När jag bläddrade i Aftonbladet i dag var det två rubriker som stack mig i ögonen. Den ena rubriken löd så här: "Tjänade 60 miljoner på nio månader". Den andra var: " - men allt fler blev fattiga på 90-talet". Jag tycker att den bilden faktiskt visar på det som har hänt och som är lite av problembilden i dag, nämligen att ekonomierna stärks och förbättras på många håll, samtidigt som klyftorna och fattigdomen ökar. När jag först funderade över den allmänpolitiska debatten hade jag tänkt att jag skulle tala om de hemlösa i Sverige. Anledningen till det är att jag tycker att det är oerhört allvarligt att antalet hemlösa ökar, trots att vi har fått en bättre ekonomi i vårt land och väldigt många människor har det bättre i dag än för bara några år sedan. När jag sedan tänkte vidare tänkte jag att det här lilla perspektivet - hur det ser ut här hemma - faktiskt också är en bild av det stora perspektivet - hur det ser ut globalt och vad som händer globalt om vi inte har en mycket bra fördelningspolitik. Tyvärr ser det inte så ut i dag när det gäller global fördelning. Klyftorna ökar, ekonomierna växer, börsen går bra och vi kan följa A-ekonomin flera gånger om dagen för att vara uppdaterade på vad som händer på börsen, samtidigt som vi ganska sällan får höra hur det ser ut för de fattiga och barnen i världen. Därför tror jag att den här debatten är väldigt viktig, att vi funderar över vilken värld vi vill ha, hur vi vill att framtiden ska se ut för våra barn och kommande generationer. Det finns en bra devis som man ofta brukar se i dessa sammanhang och som lyder så här: Vi ärver inte jorden av våra fäder, vi lånar den av våra barn. Vi har jorden till låns av våra barn. De ska också kunna leva på den. Men hur hanterar vi den under den korta period som vi har möjlighet att leva på den? Vi suger ut naturtillgångarna; vi använder ämnen som skadar miljön för kortsiktig vinnings skull, osv. Vi kan se för oss ett väldigt allvarligt problem. Vi bryr oss inte om att vi har jorden till låns av våra barn. Vi funderar inte ens över hur kommande generationer ska få resurser att kunna odla sin mat, andas frisk luft eller dricka rent vatten. Nyligen kom Lester Browns rapport - World Watch Institutes rapport. Där var rubriken: Jordens hälsa blir allt sämre. Han visar på en mängd punkter hur jordens miljö och våra livsförutsättningar skadas och håller på att förstöras. Det är stigande temperaturer. Det är hot mot vattentillgången. Det är döende korallrev. Det är utrotade djurarter och katastrofala oväder. Väldigt många forskare har under den senaste tiden visat på att man tror att det här, inte minst klimatförändringarna och förändringarna när det gäller nederbörd och stormar, beror på miljöförstöring. Visst finns det de som säger att man inte kan bevisa det, att vi inte har något belägg för det, att det också tidigare, långt tillbaka i tiden, har varit stormar och orkaner som skadat vår jord. Men är inte detta tillräckligt allvarligt för att vi ändå ska börja vidta de åtgärder som vi vet kan vidtas för att förbättra miljön? Måste vi med öppna ögon gå in i katastrofen? Måste vi leva som om vi hade fått ärva jorden med uppgift att förbruka den medan vi är kvar på denna jord? Är det inte vår skyldighet som politiker i en medveten kunskapsvärld att ta det fulla ansvaret och faktiskt se till att vi vidtar de åtgärder som kan vidtas för att förändra så att vi lämnar över en jord med möjligheter för kommande generationer att leva på? Jag tycker att det är en katastrof när man gång på gång har globala miljömöten inom FN:s regi där alla politiker sitter och i första hand värnar sitt lands ekonomi och sina väljargruppers intressen för kortsiktig ekonomi. De vågar inte ta det fulla ansvaret och säga: Vi är tillräckligt medvetna och kunniga i vår generation för att inse att det nu måste vidtas åtgärder så att vi inte förstör och fördärvar vår jord. Detta är den största och absolut nödvändiga utmaningen inför globaliseringsaspekterna och inför 2000 talet. Vågar vi inte ta tag i detta, vågar vi inte bry oss, ser vi inte allvaret i det, då är det vi som står ansvariga inför våra barn för att vi inte gjorde något.

Fru talman! I vårt parti går vi bl.a. i bräschen för att se till att avveckla kärnkraften. Vi anser att den inte hör hemma i ett ekologiskt hållbart samhälle. Jag tror att också Göran Lennmarker är medveten om att om vi inte börjar avveckla kärnkraften nu, då står vi inför både en ekologisk och en ekonomisk katastrof. Riskerna att en olycka ska hända med kärnkraften ökar med antalet år som kärnkraftverken används. Dessutom har vi fortfarande inte klarat av avfallsproblematiken. Återigen gör vi precis det som jag nämnde i mitt anförande, nämligen lämnar över problemen till kommande generationer. Göran Lennmarker och hans parti tycker inte att det är något som helst problem med att lämna över en mängd oerhört farligt avfall till kommande generationer utan att han har talat om hur han ska lösa problematiken med avfallet. Det skulle vara intressant att få veta om Göran Lennmarker har någon lösning på detta problem. I övrigt anser Miljöpartiet att vi ska använda andra alternativa energiformer plus att vi kan energieffektivisera. Då behöver vi egentligen inte de kärnkraftverk som i dag är i drift.

Fru talman! Jag anser inte att vi ska bryta internationella överenskommelser, utan jag anser att vi ska klara att hålla den internationella överenskommelse som vi har träffat, trots att vi stänger kärnkraftverken. Vi måste samtidigt satsa på energieffektivisering, ny teknik och moderna nya energislag som är ekologiskt och långsiktigt hållbara. Tyvärr är vi inte där ännu, men min målsättning är att det är detta som vi ska jobba för. Jag skulle önska att Göran Lennmarker och hans parti i stället för att vara kärnkraftskramare och på alla sätt försöka att behålla kärnkraften också vågade tänka långsiktigt när det gäller ny teknik på energisidan.

Fru talman! Låt mig först säga att den här debatten ska handla om internationaliseringen. Jag har inte för avsikt att fördjupa mig i energipolitik, men jag tycker att Göran Lennmarker borde läsa Energikommissionens betänkande där hans moderata partikolleger konstaterade att avvecklingen av Barsebäck 1 mycket väl ryms inom den energibalans som finns i Sverige utan ökade koloxidutsläpp. Det är ett läsvärt betänkande och jag önskar lycka till med den läsningen. Temat för debatten är, som sagt var, internationaliseringen. Precis som många andra här har gjort vill jag understryka den positiva laddning som jag tycker finns i det ordet. Det är ett ord som står för tolerans, för öppenhet och för att vi ska lära oss av varandra så att människor förs närmare. På många sätt är globalisering och internationalisering ett mycket positivt begrepp. Det låter kanske som en klyscha, men jag tror att många av oss som är uppvuxna under tågluffargenerationens tid faktiskt också i verkligheten har fått lära oss mycket. Vi har sett mycket av världen runtomkring oss. Samtidigt tål det att påpekas att denna bild av globalisering och internationalisering inte är öppen för alla. Att komma ut i stora världen handlar för många om att åka från Bergslagen till Göteborg, att få se Stockholm någon enstaka gång i sitt liv. Det är verkligheten. Det är två helt olika miljöer. Mitt i detta finns det också en hotbild när det gäller hot som kommer från världen omkring oss: hot om arbetslöshet, hot i form av miljöproblem, hot om förgiftat kött. Det finns ett antal sådan frågeställningar. Jag tror att det var dessa frågeställningar som den svenska socialdemokratin och vänstern tog upp inför EU-medlemskapet. Det var detta som var det dominerande bland dem som talade för ett medlemskap. Det gällde behovet av lösningar på de gränsöverskridande miljöproblemen där nationalstaten har blivit för liten. Det gällde kampen mot arbetslösheten där det behövdes en mer offensiv ekonomisk politik än vad de små länderna kunde föra. Det gällde övertygelsen om att välfärdsstaten fordrade gemensamma tak för att inte successivt urgröpas av en hårdnande skattekonkurrens mellan olika länder. Fem år efter medlemskapet finns det nu anledning att diskutera: Håller argumenten? Är det en riktig beskrivning? Behövs det mer av gemensamma beslut för att förverkliga de målsättningar som finns i politiken? Har EU blivit den progressiva kraft som vi ville se? Delar av Vänstern målade upp detta som en omöjlighet. Jag vet inte hur många debatter som jag har haft med vänsterpartister om hur herrar Kohl och Mayor och franska högerregeringar satte stopp för allting. I dag har vi sett en förändrad verklighet. Det är vänsterregeringar i många länder, i flertalet av Likväl krävs det en ärlig utvärdering. Allting har inte varit bra. Allting har inte heller varit så dåligt som motståndarna påstod att det skulle bli. Vi som jobbar i riksdagen och som sitter i olika sakutskott ser såväl positiva som negativa effekter. Jag skulle ändå vilja hävda att flertalet av de beslut som har berört det utskott som jag jobbar i - arbetsmarknadsutskottet - har varit positiva. Det har fattats fler beslut för att värna löntagarnas trygghet och fler beslut - förvisso stapplande steg, men ändå - mot en mer samordnad gemensam sysselsättningspolitik. Samtidigt är det på sin plats att fundera över varför EU inte har blivit en progressiv kraft som tar de stora tag som verkligen skulle behövas i politiken för att säkra välfärd och för att skydda miljön och skärpa miljökraven. Jag tycker att det problem som var tydligt vid det senaste toppmötet, att åstadkomma t.o.m. små, modesta åtgärder mot en illojal skattekonkurrens, visar på de stora och ganska grundläggande problem som fortfarande finns. När en regering som i många andra avseenden driver frågor av stor betydelse för välfärden, nämligen den engelska labourregeringen, väljer att låta snäva nationella intressen gå före värnet om välfärdsstaternas finansiering, visar det på ett grundläggande problem. Det visar att nationella intressen och nationalromantik fortfarande väger alltför tungt inom det internationella samarbetet, tyngre än det som skulle gagna helheten, välfärden och miljön på sikt. Samtidigt passar många regeringar när det gäller att dra de slutsatser som man måste dra av detta, nämligen det odemokratiska i att låta ett land sätta stopp för och hindra vad den tydliga majoriteten inom en gemensam demokratisk union faktiskt vill genomföra. Det behövs mer, inte mindre, av överstatlighet inom EU-politiken. Det behövs mer, inte mindre, av majoritetsbeslut. Vi är ju inte där. Det är bara att konstatera att opinionen i detta land fortfarande är väldigt skeptisk till EU-medlemskapet. Det finns inga enkla svar, inga schablonförklaringar att använda. Det kan vara alltifrån att det är nytt, att det har varit många affärer, att vi har en avsaknad av gemensam debatt till att vi kan ha en bristande handlingskraft, att institutionerna är för svaga, att beslutsfattandet är för dåligt. Jag tror att när det gäller debatten måste alla vi som ville något mer med EU-medlemskapet än bara en fri marknad ta på oss en del av skulden. Jag är en av dem. Alltför länge var vi alltför tysta. Vi vek oss undan de jobbiga reportagen om än den ena än den andra skandalen inom EU-byråkratin. Vi sade inte de jobbiga men ganska nödvändiga sanningarna. Välfärden kommer inte av sig själv. Den är utsatt för en press från marknadskrafter. Den debatten har vi varit inne på här innan. Det är klart att länder konkurrerar om arbetstillfällen, om produktion, om kapital, och man gör det på olika sätt. Man gör det inte på det enkelriktade sätt som delar av Moderaterna hävdar, med bara skatter. Man gör det med välfärd och med infrastruktur inom en rad olika områden. Men det är klart att också skatterna är viktiga, såväl för välfärdens finansiering som för var man väljer att förlägga produktion. Det är så att kapitalet söker sig till marknader med lägre beskattning och produktion till länder med låg beskattning och också omfattande företagsstöd. Somliga högerkrafter bejakar utvecklingen och tycker att det är trevligt att se den politik som man inte får någon folkmajoritet för här hemma i demokratiska val ändock tvingas fram. Andra kapitulerar, offrar välfärden och säger: Låt oss nöja oss med detta. Det är viktigt att säga att den europeiska vänstern - socialdemokratier, vänsterpartier och miljöpartier runtom i Europa - för en viktig debatt om hur man kan komma till rätta med detta. Tyvärr är det många, exklusive Vänstern och Miljöpartiet i Sverige, som har valt att ställa sig på en mer nationalistisk linje. Det finns ett antal områden som direkt behöver åtgärdas. Det behövs mer av överstatliga beslut inom majoritetsbeslut på skatteområdet. Då skulle man äntligen kunna få en fungerande miniminivå på skatter på utsläpp av koldioxid, som skulle möjliggöra det som Lennmarker är ute efter, nämligen EU:s åtagande enligt klimatkonventionen. Då skulle man kunna finna en beskattning av kapital som möjliggör en ökad rättvisa mellan inkomster från kapital och arbete. Då skulle man kunna minska illojal skattekonkurrens. Nästa debatt handlar om gemensamma aktiviteter mot arbetslöshet. Hur kan man kombinera flexibilitet och trygghet? Hur kan man få en ekonomisk och offensiv politik? Hur kan man få en bra infrastruktur i hela Europa? Vi ska inte vara rädda för att tala om att det behövs mer av överstatlighet, att det behövs mer av federala beslut. Det är så vi kan visa handlingskraft, och det är så vi kan få åtgärder som faktiskt spelar roll för folk i deras vanliga vardag.

Fru talman! Jag vet inte vem Göran Lennmarker menar när han säger att någon bryter mot konventionen. Finns det något beslut på det? Var finns det i så fall? Visa det gärna. Göran Lennmarker glömde ju det där att de moderata ledamöterna i Energikommissionen skrev under i det betänkande där det står att man kan avveckla Barsebäck 1 utan några konsekvenser för energibalansen och koldioxidutsläppen. Han glömmer dessutom att det har vidtagits ett antal andra åtgärder för att ytterligare förstärka tillförseln av miljövänliga, ekologiskt uthålliga energislag. Sedan säger han: Det finns ju ingen miljökonsekvensbeskrivning. Jag tycker själv att detta är en svår fråga när det gäller att göra miljökonsekvensbeskrivning, därför att vi vet ju inte utfallet. Göran Lennmarkers egna utspel här är ju uppenbara. När han gör långtgående gissningar vill han göra dem till något slags sanning. Han vill göra en miljökonsekvensbeskrivning som säger att nu kommer koldioxidutsläppen att öka, men det vet han ju inte. Låt oss se hur utvecklingen blir. Jag är övertygad om att Göran Lennmarker har fel, och det är också de moderata ledamöterna i Energikommissionen à la 1995 överens om. Vi får se vem som har rätt.

Fru talman! Först när det gäller klimatkonventionen är det mycket riktigt att vi inom EU har tillskansat oss möjligheten att ha en högre utsläppsnivå. Vi har också klart och tydligt deklarerat att vi inte avser att använda den. Det är ett sätt att få också andra länder att klara de gemensamma målen inom EU för att minska utsläppen. Det är helt uppenbart att det är så. Jag noterar att Göran Lennmarker inte har läst Energikommissionens rapport à la 1995. Gör gärna det. Det är en bra läsning. Där skrev Mikael Odenberg och Per-Richard Molén under på att energibalansen inte direkt påverkas av det faktum att Barsebäck 1 stängs. Detta skulle fler moderater behöva läsa. Där var det vetenskap och genomgång av hur energisystemet i Sverige ser ut. Det är bra. Det skulle kunna tjäna som nyttig studiecirkellitteratur inom moderaterna, så att man slapp dessa vanföreställningar om vad kärnkraftsavvecklingen vid Barsebäck 1 innebär. Det skulle inte skada debatten.
Fru talman! Det var befriande att höra en representant för regeringssidan, eller Socialdemokraterna, prata positivt inte bara om Europasamarbetet utan faktiskt också om överstatlighet. I Sverige har ju koden inom stora kretsar blivit att överstatlighet är något fult och farligt. Federalism är något jämförbart med sjukdomar man kan få med sig hem från semestern. Mellanstatlighet är däremot något gott och bra. I själva verket är det ju precis tvärtom. Överstatlighet innebär ju mellanmänskligt samarbete medan mellanstatlighet innebär samarbete över människornas huvuden utfört av de politiskt valda i respektive land. Det har också visat sig vara en av orsakerna till att man inte kommer till skott med en massa saker. Martin Nilsson och jag är därför överens om att vi behöver ett gott ramverk. Vad jag skulle vilja veta är varför Martin Nilsson vill använda detta ramverk av mellanmänskligt samarbete till att på Europanivå lösa en massa saker som man bättre löser på hemmaplan men faktiskt inte i någon nämnvärd utsträckning tar upp de frågor som vi bara kan lösa på Europanivå. Det handlar framför allt om att utvidga Europasamarbetet till de forna kommunistdiktaturer som i dag står utanför. Där skulle jag vilja höra vad Martin Nilsson har att säga.
Fru talman! Det råder nog ingen motsättning därvidlag. Talartiden är bara åtta minuter, så det råder vissa begränsningar. Jag tycker självklart att EU samarbetet ska utvidgas och att det är bra att fler länder får möjlighet att vara med i EU. Jag tror dessutom att den utvecklingen påskyndar utvecklingen mot mer överstatliga beslut. Inte minst inom jordbrukssektorn är det ju uppenbart att det här kommer att tvinga fram en sådan utveckling. Det är svårt att klara dagens jordbrukspolitik med enhällighetsbeslut. Jag vill också peka på att jag faktiskt tycker att de områden som jag tog upp är områden där det uppenbarligen behövs överstatliga beslut. Man kan exempelvis ta en fråga som jag tror att de flesta här inne är överens om, nämligen att ska man klara målsättningen när det gäller exempelvis klimatpolitiken måste man få en beskattning som gör att det inte är lönsamt att släppa ut koldioxid. Då måste man ha mer av gemensamma beslut så att vi får en bottennivå som ligger betydligt högre än i dag. Det klarar inte varje land för sig. Det är därför diskussionen om miljöskatter, skatteväxling och så inte har kommit så långt. Vi behöver mer av överstatliga beslut på det området också.
Fru talman! Jag vill verkligen hålla med Martin Nilsson om det. De gemensamma miljöskatterna och det gemensamma arbetet för att lösa gränsöverskridande miljöförstöring är just ett av de områden som vi liberaler pekar ut som något som vi absolut måste arbeta mer med inom Europasamarbetet. Det parti som Martin Nilsson företräder motsätter sig annars just att vi ska driva gemensam koldioxidbeskattning och sådana saker. Jag hoppas verkligen att de andra socialdemokraterna i regeringen och regeringens stödpartier tar fasta på vad Martin Nilsson nu säger i kammaren i stället för att göra som de brukar; gå baklänges in i framtiden och försöka övertala de andra länderna i EU att höja sina skatter på arbete och företagande. Jag vill därför, fru talman, avsluta min replik här med att säga att jag hoppas att Martin Nilsson får mycket stort gehör inom sitt parti för att driva de här frågorna.
Fru talman! Jag tackar för den lyckönskningen. Jag vill ändå, med anledning av den diskussion som har varit, peka på att det är uppenbart att det socialdemokratiska partiet inte driver de här frågorna rakt av. Det gör inte heller speciellt många andra partier. Jag tror att det är farligt att göra det här till en partiskiljande diskussion. Det finns fortfarande en stor diskussion i det svenska samhället om förhållandet till EU, om mellanstatlighet och överstatlighet. Det är klart att det finns partier som tydligt och klart har tagit ställning för än det ena än det andra. Men jag tror att det vore en olycka att säga att nu gör vi detta till en partiskiljande linje. Det viktiga är att föra en diskussion om vad som behöver göras på EU nivå och vad vi klarar att göra på nationell nivå. Jag tror att vi kommer att se en successiv förskjutning så att vi inser att det faktiskt handlar om mer och mer av globala beslut, mer och mer av internationaliserade beslut. Då behöver vi mer av demokratiska, internationella beslut och mer av överstatlighet med majoritetsbeslut inom EU. Jag ska fortsätta den diskussionen, och jag tror att fler behöver göra det inom fler partier.
Fru talman! Det är nog så att Socialdemokraterna inte driver de här frågorna så mycket utan mest driver med. Det jag tänkte ta upp gäller den första delen av det som Martin Nilsson talar om, nämligen internationaliseringen och de många goda konsekvenser som finns där. Det är ju så att väldigt många människor har kunnat röra sig bort från fattigdom och elände på grund av internationalisering och globalisering. Det innebär väldigt stora möjligheter, så också för vårt samhälle. Men om vi inte själva förändrar oss kan utvecklingen bli ett problem för oss, alltså om vi inte följer med i utvecklingen aktivt utan bara låter saker och ting bli som de blir. Det jag tycker att det skulle vara intressant att höra, Martin Nilsson, är om inte globaliseringen, som skapar nya villkor för inte bara ekonomin utan också samhället i dess helhet, också ställer krav på att man ser över den politik som vi för i Sverige. Ställer den inte nya krav när det gäller synen på skatter, på välfärd och på hur grunden i vårt samhälle är uppbyggd? Det saknar jag mer än mycket annat i Socialdemokraternas politik. Det är en sympatisk diskussion, men det är också sympatiskt att ha en uppfattning i diskussionen.
Fru talman! Jag delar Gunnar Hökmarks uppfattning i den meningen att det är viktigt att diskutera det här. Jag tror att det ställer krav på förändringar. Jag tror kanske inte på samma förändringar som Gunnar Hökmark, men det är kanske inte så förvånande. Jag tror exempelvis att det behövs betydligt mer omfattande satsningar på utbildning, på kompetensutveckling. Då menar jag inte bara högre utbildning utan utbildning genomgående i samhället för de som befinner sig i arbetslivet och de som är arbetslösa. Det handlar om att ha en bra fungerande arbetsmarknadspolitik och en kompetensutveckling genom livet. Det är en av de förändringar som uppenbart behövs. Och det behövs skattepengar till den. Där är det kanske en konflikt mellan mig och Gunnar Hökmark när det gäller i vad mån vi tror att det behövs offentliga incitament och insatser för detta. Så visst behövs det förändringar. Jag tror dock inte på de här förändringarna. Jag vill återkomma till det som Gunnar Hökmark sade innan om en skattepolitik som går mycket längre än vad vi har diskuterat här. Han preciserade inte vad det innebär. Jag tolkar det som ett av de mer nyliberala, mer långtgående krav på gigantiska skattesänkningar som har framförts i den här kammaren. Men vi får det inte preciserat eftersom vi inte vet vad det innebär i moderat politik. Det är synd.
Fru talman! Martin Nilsson tycker inte som jag, det visste jag redan innan. Men det vore roligt att veta vad Martin Nilsson själv tycker så jag vet vad jag inte tycker som Martin Nilsson om. När det gäller skatten kan man avfärda och tycka att det är lite gnatigt och tjatigt, men det är en rätt viktig del av människors liv och vardag. Det är rätt viktigt för människor att företag växer och utvecklas här. Man kan säga att det finns en relation. Man kan tänka sig att man har en växande skattebas, fler människor som har jobb, fler företag som växer och sedan inte så höga skatter som vi har. Man kan tänka sig att vi har så pass höga skatter att det inte är bra för samhället. I en del har Martin Nilsson och andra socialdemokrater kommit fram till att höga skatter faktiskt är skadliga. Ni har ju skattebefriat miljardärer. Då skulle jag vilja ställa frågan: Anser Martin Nilsson att globaliseringen bara medför att miljardärer ska skattebefrias? Eller är det möjligtvis så att det också har relevans för företag, företagare och enskilda människor, alltså att sänkt skatt också ger bättre skattebaser och intäkter till det som måste vara gemensamt?
Fru talman! Jag tyckte tidigare att jag sade ganska tydligt vad jag ville exempelvis när det gäller utbildningssatsningar och just skattefrågor. Men det som är problemet är att Gunnar Hökmark inte sade vad han vill. Vi fick inte en siffra, inte en diskussion om vad detta långtgående som jag citerade tidigare innebär, en skattepolitik som går mycket längre än vad vi har diskuterat här. Det är viktigt för människors vardag. Ja, det är viktigt för människors vardag vad de betalar i skatt. Det är viktigt för människors vardag vad de får i den välfärd som de betalar skatten för att få. Det är tyvärr ett problem att vi saknar detta i den svenska debatten. Moderaterna deklarerar inte tydligt och klart vad de vill inom välfärds och skattepolitiken. Det är stora, fina ord om globalisering och internationalisering. Vi behöver en ny politik. Men vad innebär det konkret? Vad vill Gunnar Hökmark göra med skattepolitiken förutom det som han har redovisat? Det blev inte så mycket mer här. Vi får återkomma och se.
Fru talman! Martin Nilsson är ju hederlig jämfört med många andra EU-förespråkare inom socialdemokratin eftersom han så tydligt är federalist och förespråkar överstatliga beslut. T.o.m. skatteharmonisering ligger på Martin Nilssons agenda. Det är ju oerhört långtgående för att komma från en socialdemokrat, t.o.m. från en EU-förespråkare. Min första fråga är: Vad händer med det demokratiska beslutsfattandet när besluten fattas utan att det har funnits en genomskinlighet, utan att det har funnits en möjlighet att ställa dem till svars som har fattat besluten och utan att kunna välja bort dem som gör fel? Min andra fråga är: Vilka förslag avser Martin Nilssons parti, eller Martin Nilsson inom sitt parti, att driva för att förändra EU så att det kan bli mer av en motvikt till kapitalet, eftersom jag antar att det är
Fru talman! Låt mig säga att jag delar Lars Ohlys uppfattning att EU-organisationen långtifrån är en fullständigt bra fungerande demokratisk institution. Jag tror i och för sig att det finns många delar som skulle hålla i ett reformerat system som skulle finnas kvar. Men jag tror också att det finns avgörande brister. En sådan brist som kanske är den allra största demokratiska bristen är ju avsaknaden av en gemensam europeisk debatt kring vart man vill komma och vilken sorts system man vill ha. Det tror jag är ett gemensamt uppdrag för oss, att mer försöka föra en debatt utifrån den diskussion som pågår runtom inom EU-området. Jag tror att ett avgörande problem för att kunna utmana kapitalet är just att få majoritetsbeslut, att få beslut som skärper handlingskraften och som gör att man exempelvis får fram den demokrati som skulle kunna ligga till grund för t.ex. högre miljöskatter. Det är ju inte utan anledning som vi i Sverige mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna tvingas se kommittéer för skatteväxling. Det är ju därför att det finns problem med att åstadkomma en sådan politik därför att det skulle behövas mer av gemensamma internationella organ.
Fru talman! Det är inte lätt att på en minut svara på sådana här svåra frågor. Jag har full förståelse för det. Men jag vill ändå att Martin Nilsson på något sätt bemöter min andra fråga. Vilka förslag tänker regeringen lägga fram, alternativt vilka förslag tänker Martin Nilsson driva att regeringen lägger fram inför nästa regeringskonferens för att förändra den europeiska unionen och den monetära unionen? Och kan Martin Nilsson visa att den majoritet av s-regeringar som finns i EU i dag på något avgörande sätt har inneburit en förändring av EU:s politik eller av EU:s institutioner som innebär att vi nu arbetar mer för sysselsättning, för demokrati, för att minska kapitalets makt och för att minska fattigdomen inom den europeiska unionen?
Fru talman! Det är lättare att på 35 sekunder ställa ett antal frågor än att svara på dem under en minut. Jag får väl försöka göra mitt bästa. Jag tycker att regeringsskiftena runt om i Europa har inneburit förändringar, inte tillräckligt långtgående och inte tillräckligt mycket. Men man ser faktiskt hur skillnaden har blivit när det gäller prioriteringen av sysselsättningsarbetet - inte tillräckligt långtgående och inte tillräckligt bra, men definitivt en prioritering. Sedan finns det problem. Jag sade tidigare i mitt anförande att Storbritanniens veto mot rejäla åtgärder mot illojal skattekonkurrens uppenbart är ett problem. Men majoriteten av socialdemokratiska regeringar runtom i Europa driver ju en progressiv politik, en politik för mer sysselsättning och för en välfärdspolitik. Hur ska man kunna utmana kapitalet? Ja, min poäng är just att man genom demokratiska beslut, genom majoritetsbeslut, faktiskt kan få handlingskraft. Och genom handlingskraft kan politiken sätta upp spelreglerna, exempelvis när det gäller miljöbeskattningen men också när det gäller kapitalbeskattning och en rad andra områden som möjliggör mer av nationellt handlingsutrymme. Problemet just med miljöskatterna och skatteväxlingen är ju att det är ett så litet nationellt utrymme i dag. Vi behöver återerövra det. Då tror jag att överstatligheten är en viktig del.

Fru talman! Nationalekonomer brukar tvista om det mesta. Men på en punkt är enigheten stor - det kan vetenskapligt visas att fri handel är till fördel för snart sagt alla. Genom att avlägsna hinder för ett fritt utbyte av varor och tjänster öppnar man för arbetsfördelning och specialisering utifrån tillgången på råvaror, teknisk know-how och andra förutsättningar. Därmed är det ett effektivt verktyg för att sprida välstånd och bekämpa fattigdom. Ändå är frihandel en starkt kontroversiell fråga. Rädsla för att förlora marknader och jobb framkallar protektionistiska strömningar. Arbetet för att avveckla tullar och handelshinder går därför trögt och drabbas ständigt av bakslag. Länge drevs kampen för frihandel i konsumenternas intresse mot producenternas strävan att reglera marknaden. Men nu är företagare mer benägna att öppna sig för globaliseringens möjligheter, medan motståndet mest formuleras i vänstertermer. Vid förra sekelskiftet fanns tullvännerna på högerkanten. I dag blir protektionisterna vanligare ju längre ut åt andra hållet man kommer. Den senaste stora kraftmätningen ägde rum vid WTO:s ministerkonferens i Seattle i slutet av förra året. Uppgiften var att dra upp riktlinjer för en ny stor förhandlingsrunda. Men som vi hört misslyckades det. Till någon del kan det ha berott på de demonstrationer, närmast gatustrider, som pågick utanför konferenslokalerna. Men framför allt var orsaken brist på grundläggande samsyn och kompromissvilja hos förhandlarna. Frågan inställer sig varför bl.a. konsumentgrupper, fackföreningar och miljökämpar reagerar så negativt mot frihandel. En förklaring kan vara att WTO har blivit sin egen framgångs fånge. Förr var handelspolitik ett snävt avgränsat område för specialister som verkade med tyst diplomati. När WTO inrättades med tvistlösningsmekanismer och sanktioner, upptäckte olika intressegrupper att det gick att få genomslag för sina krav på ett helt annat sätt än inom t.ex. ILO eller det internationella miljövårdsarbetet. Perspektivet vidgades genom att man i handelsförhandlingarna förde in frågor om arbetsrätt, djurskydd, m.m. Beslutsprocessen, som kräver enighet mellan 135 medlemsländer, blev därmed än mer komplicerad. Jag tror att botemedlet är ökad transparens, ökade insynsmöjligheter, såväl inåt som utåt. Internt bör organisationen ges klarare styrformer och större resurser, så att medlemsländerna får bättre överblick och delaktighet. Utåt är det viktigt att söka en bättre förankring. Hittills har denna strävan riktats mot olika påtryckningsgrupper för särintressen. Men som vi såg i Seattle verkar detta splittrande. I andra mellanstatliga organisationer arbetar man med framgång med parlamentariska församlingar. Så var det i EFTA, och Europaparlamentet hade från början denna roll. På det känsliga säkerhetspolitiska området finns parlamentariska församlingar för NATO, VEU och OSSE, och där behöver man inte ta till tårgas och gummikulor. Sverige bör enligt min mening ta initiativet till en bättre parlamentarisk förankring av arbetet i WTO. Fru talman! Konfliktdimensionerna är många i handelspolitiken. Den kanske tydligaste skiljelinjen går mellan industriländer och utvecklingsländer. Frihandel kan sägas vara den mest effektiva formen av bistånd. Ändå deltar de fattiga länderna bara motsträvigt i arbetet på att avveckla handelshinder. De misstänker att industriländerna är ute i egna intressen för att lägga under sig nya marknader. Det ska i sanningens namn erkännas att frihandelsförespråkande industriländer ofta inte lever som de lär när det gäller att öppna för import av t.ex. jordbruks och tekoprodukter. Just nu är misstänksamheten i den tredje världen särskilt stor mot krav på arbetsvillkor. Man befarar - med betydande fog - att socialklausuler som fastställer minimilöner, arbetstidsbegränsningar m.m. skulle fungera som förtäckta handelshinder. Kravet på arbetsvillor illustrerar en annan skiljelinje, nämligen den mellan olika industriländer. Fackföreningarnas stora inflytande i det demokratiska partiet inför det amerikanska presidentvalet fick president Clinton att i Seattle uttala sig för arbetsvillkor med sanktioner. Inom EU, där medlemsländerna uppträder samlat i WTO-sammanhang, är meningarna delade. Flera vänsterregeringar, däribland den svenska, verkar i samma riktning som USA, medan andra varnar för att sådana regler missbrukas i protektionistiskt syfte. Vad gäller handeln med jordbruksprodukter råder ett komplicerat konfliktmönster. USA och andra effektiva producentländer, bland dem åtskilliga utvecklingsländer, kräver att EU öppnar sig för import av livsmedel. Det förutsätter en avreglering och marknadsanpassning av den starkt protektionistiska gemensamma jordbrukspolitiken inom EU. Men de steg som togs i denna riktning vid toppmötet i Berlin i våras var beskedliga. EU säger nu i princip ja till ytterligare liberalisering av handeln med jordbruksprodukter men vill samtidigt trygga möjligheterna att bedriva jordbruk inom hela EU-området, och det förutsätter konkurrensbegränsningar eller subventioner. För att åtminstone skenbart få denna omöjliga ekvation att gå ihop kräver EU att man också beaktar sådant som livsmedelssäkerhet och konsumentinflytande. Detta är naturligtvis en svag förhandlingsposition för den som vill verka för frihandel på bred front. För att hålla liv i jordbruksbygder med svag konkurrenskraft bör man rimligen använda regionalpolitiska och inte protektionistiska metoder. En snabbare avveckling av regleringar och subventioner på jordbruksområdet blir dessutom nödvändig inom EU med hänsyn till den förestående utvidgningen till nya medlemsländer, där stödnivåerna i dagsläget är betydligt lägre. Striden inom EU om jordbrukspolitiken belyser motsättningen mellan frihandelsländer i norr och mer regleringsivriga regeringar i söder. Sveriges inträde som medlem har i princip stärkt frihandelsvännerna men vårt renommé som motsträviga européer försvagar möjligheterna att utnyttja detta. Den nuvarande regeringen hämmas också av hänsyn till fackföreningsrörelsen och stödpartier till vänster. När det gäller t.ex. kravet på arbetsvillkor hamnar Socialdemokraterna paradoxalt nog på USA:s sida, medan vi moderater intar samma hållning som utvecklingsländerna. Arbetet i WTO inriktas nu på de uppdrag som kvarstår från Singaporemötet 1997 - jordbruk och tjänster. Men det kommer inte att hända mycket förrän efter det amerikanska presidentvalet mot slutet av året. Då står Sverige inför sitt ordförandeskap i EU. Vi får svårt att utöva ledning inom det viktiga ekonomiska området så länge vi står utanför när det gäller euron. Men Sverige har sedan gammalt gott rykte när det gäller att företräda frihandeln. Här ges ett tillfälle att ta initiativ och driva ett angeläget ärende - först att samla ihop medlemsländerna och skapa förhandlingsvilja inom EU, sedan att skapa bättre handelsrelationer till USA och slutligen att inta en mer öppen attityd gentemot utvecklingsländerna. Då gäller det också att ta debatten med de intressegrupper som gör anspråk på att företräda de fattiga gentemot de rika. Det är ju faktiskt så att de som säger sig värna sociala värden i fattiga länder genom att skydda dem mot globalisering och materialism bara bidrar till att där befästa svåra levnadsförhållanden. Fru talman! Detta skulle jag ha framhållit för en företrädare för regeringen här i debatten - om det hade funnits någon!

Fru talman! Hör inte Hans Andersson hur motsägelsefullt det låter? Det ska alltså vara frihandel men med restriktioner. Det är uppenbart att detta i sig är en motsägelse. Vi kan ta ett exempel från sen tid, nämligen demonstrationerna och påtryckningarna för att förhindra det s.k. MAI-avtalet med riktlinjer för investeringar, gränsöverskridande. Då engagerade sig bl.a. det parti som Hans Andersson företräder för att stoppa den här utvecklingen. Jag kan inte förstå det. För u-ländernas del måste det väl vara bra att man får klara regler som kan tillåta kapital att komma in i landet så att man där får till stånd de investeringar som kan höja levnadsnivån.

Fru talman! Det är alldeles uppenbart att demokrati underlättar frihandel och därmed också en förbättring av välståndet i sämre utvecklade länder. Men det är ju demokrati som det parti som Hans Andersson företräder har motsatt sig och bekämpat de gånger som hans politik har fått genomslag. Man kan inte anklaga WTO t.ex. för bristande demokrati. Det kan sägas vara överdrivet i och med att man förutsätter att det ska vara enhällighet vid alla beslut. Där kan det finnas anledning att överväga den här organisationen. Som jag tidigare sagt tror jag att vi måste ha en större öppenhet i frihandelsförhandlingarna. Där har man gått en väg som jag tycker visar sig misslyckas - alltså försöka engagera olika påtryckningsgrupper för särintressen. Mitt recept är att man i stället satsar på att bygga upp en parlamentarisk församling, som man ju har gjort i andra mellanstatliga organisationer, för att förankra detta arbete och väcka en ökad förståelse för det. Kanske kan vi samarbeta om att driva den linjen i fortsättningen.
Fru talman! Lars Tobisson talar sig varm för en frihandel utan restriktioner. Då undrar jag: Finns det någon fråga som kan vara överordnad frihandeln? Finns det några miljöhänsyn som Lars Tobisson anser är viktigare än total frihandel? Finns det några mänskliga rättigheter som är värda att värna utöver frihandeln? Finns det några demokratiska krav som kan sätta någon som helst restriktion på den frihandel som Lars Tobisson förespråkar?
Fru talman! Miljön har utvecklats bättre i de länder som präglas av demokrati och där frihandel förekommer än i länder som ägnar sig åt den planekonomi som är målet för Lars Ohlys verksamhet. Jag ska ändå säga att jag var intresserad av det anförande som Lars Ohly tidigare höll här. Han hade ett anslag som påminner om mitt, nämligen att frihandel är det mest effektiva biståndet. Man ska arbeta i den riktningen om man är mån om utvecklingen i de fattiga länderna. Jag var angenämt överraskad över att Ohly tar avstånd från den vanliga vänsteragitationen när han beklagar misslyckandet i Seattle och kritiserar den linje som demonstranterna drev. Han vill inte riva ned WTO utan tvärtom reformera det. Det vill jag också göra. Jag frågar återigen: Hur ser Lars Ohly på förslaget om att förankra frihandelsförhandlingarna i en parlamentarisk församling som kan ge den öppenhet som saknades i samband med Seattlemötet?
Fru talman! Jag vill tacka Lars Tobisson för att vara en av de första i den här debatten som seriöst har lyssnat på ett inlägg och förstått vad det innehåller. Problemet med den argumentation som Tobisson för är att han inte alls hamnar på samma sida som uländerna, medan vi hamnar på samma sida som USA. Tobisson hamnar på samma sida som de som vill fortsätta att exploatera naturen, som fortsatt vill kunna suga ut människor och som fortsatt vill kunna förhindra fackliga rättigheter från att spridas över jordklotet. En frihandel utan restriktioner leder dit, Lars Tobisson!
Fru talman! Det är väl alldeles klart för Lars Ohly att u-länderna är emot arbetsvillkor och motsätter sig krav på att det ska tas miljöhänsyn i deras länder som inte har tagits vid uppbyggnaden i de industriländer som nu finns och som är fallet i Sverige. Jag menar att vi ska arbeta för att förbättra både arbetsvillkor och miljösituationen i länderna men det ska göras i behöriga organ. Där har vi ILO och där har vi ett arbete kring internationell miljövård som ska lösa detta. Genom att dra in det i handelsförhandlingarna får man ett stopp på utvecklingen mot frihandel och det är inte till gagn för u-länderna. Jag ska inte gå till överdrift i mitt beröm här, för även Lars Ohly kom ju med det här uttrycket - alltså inte frihandel med restriktioner utan en reglerad frihandel. Förstår inte Lars Ohly att detta är en motsägelse i sig? Har man frihandel kan man inte ha regleringar som styr den, framför allt inte så att det motverkar u-ländernas intressen.
Fru talman! Jag tycker att det var ett intressant inlägg som Lars Tobissons hade om frihandeln och om den moderata synen på frihandeln. Jag är lite intresserad av att få veta lite mer kring jordbrukspolitiken. Nu klassade Lars Tobisson jordbrukarna som vänsterrörelse i samband med WTO-mötet, vilket förvånade mig något eftersom jag normalt inte alltid uppfattar det så. Jag har suttit med vid åtskilliga jordbrukspolitiska debatter i Sverige. Om några i de debatterna har värnat protektionismen inom jordbruket har det varit moderaterna, som till varje pris vill tillmötesgå jordbrukarnas krav. Det är lite förvånande att det nu är ett helt annat ljud i skällan. Jag vet inte riktigt var moderaterna faktiskt står när det gäller jordbrukspolitiken. Själv tycker jag att det är viktigt att se till att vi har en handel som tar hänsyn till miljön och de sociala aspekterna och framför allt till u-ländernas behov.
Fru talman! Det är helt fel att jordbrukarna tillhörde de grupper som demonstrerade i Seattle. Tvärtom vill de amerikanska jordbrukarna genomföra frihandel. Detta står i opposition mot protektionistiska strävanden inom EU. Jag har därför aldrig talat om jordbrukare som någon vänsterkraft. Det är helt gripet ur luften. Vad gäller den moderata synen på detta anser vi att jordbrukspolitiken inom EU måste reformeras. Det kan inte göras på en gång, men det ska ske en marknadsanpassning och avreglering av jordbrukspolitiken som är betydligt mera långtgående än vad man kom fram till i den uppgörelse som träffades om Agenda Man har nu inom EU sagt att vi inte ska gå händelserna i förväg utan avvakta att vi ändå får möta dessa krav i WTO-förhandlingarna. Jag beklagar den inställningen. Jag tror att vi i Sverige måste ta chansen att driva på i det här avseendet för att få till stånd en utveckling mot frihandel vilken, som jag sagt, är till gagn för alla, även för olika yrkesgrupper inom den europeiska unionen.
Fru talman! När det gäller frihandel tycker också jag att det är viktigt att inte bara få en helt fri handel utan också ett regelsystem som gör att miljön inte förstörs och att sociala villkor blir någorlunda rimliga. Vi måste klara det långsiktiga målet, en ekologiskt hållbar fortsättning av vår värld. Jag tror att Lars Tobisson i sitt ivrande för frihandel inte riktigt har förstått vad som händer om man inte har något som helst regelsystem. Barnarbete är t.ex. en del av detta. En annan del är utnyttjande av naturresurser på ett sätt som gör att det på sikt inte finns några naturresurser kvar att använda för kommande generationer. Detta är mycket allvarligt och måste naturligtvis finnas med. En annan sak som Lars Tobisson tog upp och som jag tycker är väldigt angelägen är att få en ökad öppenhet. Det gäller en organisation som vi verkligen behöver få insyn i, inte minst från miljö och konsumentorganisationer.
Fru talman! Jag är ganska nöjd med utfallet av den här lilla debatten i debatten. Det har här från partier som normalt sett har varit kritiska mot frihandel - inte minst har Miljöpartiet intagit den positionen - uttalats viss förståelse för frihandel. Man går dock inte hela vägen ut utan säger att handeln måste vara reglerad och att det måste finnas restriktioner. Självklart ska det finnas ett regelsystem, såsom Marianne Samuelsson efterlyste. Det är också jag för. Hela tanken på en ny stor förhandlingsrunda syftar till att skapa ett regelsystem som inte begränsar sig bara till handel med varor utan som är breddat till tjänster, investeringar och en lång rad andra förhållanden. Men regelsystemet ska gå ut på att förhindra ingripanden och stopp för handel. Meningen är att det ska underlätta handel. Det måste vara lite besvärligt för Miljöpartiets och Vänsterpartiets företrädare att finna att deras argumentation går emot de önskemål som framförts av företrädare för de sämre utvecklade länderna i världen.

Fru talman! Jag är demokrat, sade Hans Andersson. Det finns ett alldeles tydligt samband mellan marknadsekonomi och demokrati. Demokrati förutsätter enligt min mening marknadsekonomi. Det är svårt att finna någon annan kombination. Men planekonomi förutsätter begränsningar i demokratin och ett mer eller mindre diktatoriskt styrelseskick. Det är förutsättningen för att man som i Sovjet en gång ska kunna upprätta Gosplan.

Fru talman! Det är ett framsteg. Hans Andersson säger att vänsterpartisterna är för en socialt och miljömässigt reglerad marknadsekonomi. De är alltså i alla fall för marknadsekonomi, även om de omger sig med de här begränsningarna. Jag vill säga att det är ett steg de har tagit. Det är bara det att min uppfattning är - och det kan vänsterpartisterna fundera på - att marknadsekonomi i sig verkar för bättre sociala och miljömässiga villkor. Det går lätt att påvisa att den bästa och högsta levnadsnivån, de bästa förutsättningarna och de största möjligheterna att reparera miljömässiga skador har förekommit i marknadsekonomier, helt enkelt därför att man där har resurser både för att föda befolkningen och för att se till att skapa sådana villkor att miljön inte försämras.

Fru talman! Låt mig först ansluta till mycket av Jag tycker att det var en verbalt bra beskrivning. Jag vill återkomma till den diskussion som jag själv var lite inne på i mitt anförande som handlar om den globalisering som finns och vilka demokratiska motkrafter som finns där. Det är riktigt att många av de här frågorna är globala och svåra att lösa även på regional nivå. Det är uppenbart att det som jag pratade om tidigare, EU-samarbetet, självklart inte löser alla problem som finns. Likväl tror jag att vi måste ta en sådan diskussion, och jag skulle vilja höra lite om Hans Anderssons syn på hur vi så småningom kan skifta debatt och komma från den debatt som handlar om ja eller nej till en debatt om hur vi kan få de demokratiska instrument som vi faktiskt har att bli effektivare vad gäller att ge en demokratisk motkraft till det kapital som finns. Där kommer också EU-samarbetet in. Hur ska vi få diskussionen att bli tydligare och gå vidare från där vi är i dagsläget?

Fru talman! Jag skulle vilja börja den här utblicken på ett kanske något annorlunda sätt. Jag funderade lite grand på hur min omvärldsuppfattning har präglats, och jag funderade också på hur mina första relationer med människor från andra länder var. Men först, för att tala om omvärldsuppfattning över huvud taget, vill jag referera till den bok från mina föräldrars bibliotek som betydde väldigt mycket för mig som barn och ung människa. Den kanske är ett lite förvånansvärt bokval. Vi lånade en hel del böcker, så att det kom in väldigt många böcker av olika slag senare, men i biblioteket fanns inte så oerhört många böcker. Den som jag läste om och om igen därför att jag tyckte att den var så spännande och gav mig så mycket var John Bunyans Pilgrims Progress, en bok från 1650, som jag som mycket ung flicka, som barn, faktiskt läste flera gånger. Jag kommer ihåg att pärmarna var lila. Jag minns att det bestående intrycket jag hade av den boken var: Skulle man klara sig på den inre resan och på resan genom livet över huvud taget var man väldigt beroende av relationer till andra som kunde hjälpa en framåt.

Jag funderade vidare hur de första kontakterna med människor från andra länder eller med andra länder var. Det rörde sig huvudsakligen om människor man stötte på. Jag växte upp under kriget. Jag började skolan under kriget. Krigsbarn som kom till Sverige var Ritva i mormors trappuppgång som gav oss lite utblick och kunskap om hur det varit i Finland under kriget. Det var Eva Henckel, som var judinna och tagits emot i ett svenskt hem, som gav en skrämmande inblick i hur det var ute i Europa. Sedan fortsatte det naturligtvis vidare under studietid. Vi hade inte samma tillfälle att tågluffa på den tiden. Men man tog sig till och med för att lifta när inte pengarna och reskassan räckte till att komma ut så mycket som man ville. Det skapade värdefulla kontakter. Jag hade också som ganska ung tillfälle att jobba i u-land som lärare. Men det som betyder väldigt mycket i våra kontakter med omvärlden är att vi förstår de mänskliga relationernas betydelse, att vi förstår människors livsvillkor. Det är mycket värdefullt och naturligtvis oerhört viktigt för hur Sverige ska verka i en alltmer globaliserad värld. Samtidigt vill jag dock peka på att internationaliseringen har pågått under århundraden. Jag slutar inte att fascineras av hur människor tog sig runt i världen med kommunikationer som var av helt annat slag än vad vi har i dag. Dessa människor upplevde främmande kulturer och beskrev dem på ett mycket ingående och många gånger fördomsfritt sätt. Vi har mycket att lära också av att resa i litteraturen. Det jag skulle vilja nämna här rör inte så mycket handelspolitik, även om jag anser att det som har förts fram här är oerhört viktigt. Jag tycker kanske att det har framkommit att vi inte är färdiga med vilken väg man ska gå. Det är inte så att man kan behandla varje område för sig. Samtidigt håller jag med om att det finns en brist på logik när man talar om reglerad frihandel. Även om ILO skulle behandla de frågorna i stället kommer också det att ha en inflytande på handeln. Vi har inte riktigt kommit fram till hur detta ska ske. Men jag tror att de flesta av oss ändå inser att det måste finnas etiska, miljömässiga och sociala hänsyn. Vi har sett när den råa marknadsekonomin, ibland med brottsliga inslag, får härja fritt. Där är det väl ingen av oss som vill vara med. Det jag skulle vilja peka på här, där jag tror att Sverige kan ha en stor betydelse i dagens internationella samhälle, är några strategier som vi skulle kunna driva. Vi har delvis tagit fram en del av dem när vi har väckt våra motioner som har handlat om Öst och Vi tror att det är viktigt att Sverige när ett samhälle utvecklas driver en strategi för barnens väl och ve. Det behöver vi göra också i Sverige. Det finns fler och fler signaler om att barn mår psykiskt dåligt i vårt land. Det skulle inte behöva vara på det sättet. Vi vet hur det är i vårt närområde. Barnen är i en mycket svår situation. Vi vet att det också gäller i världssamhället. Där tror jag Sverige skulle kunna driva dessa frågor internationellt i EU-sammanhang och i FN ännu mer framgångsrikt. Jag skulle också vilja att vi drev en strategi för att grundläggande utbildning kommer alla barn till del i världen. Har inte det länge varit målet? kanske ni säger. Det har gått bakåt i många utvecklingsländer. Det har gått bakåt i de närliggande länderna, i Ryssland i de baltiska staterna. Man talar där om att ända upp till 5-15 % av barnen inte går i den vanliga grundskolan. Låt oss driva en strategi via EU och FN för att alla barn ska få grundläggande utbildning. Det har en oerhört stor betydelse för utvecklingen i vår omvärld och för hur vi kommer att påverkas. En annan strategi som Sverige bör driva är att de stora sjukdomarna i världen utrotas eller kommer under kontroll. Det har här förut nämnts sådana sjukdomar som TBC, aids och malaria, och det finns också andra mer ovanliga tropiska sjukdomar. Där bör vi driva en strategi så att de rika länderna, dit vi hör, ställer medel till förfogande. Det ska inte vara medel för forskning. Det ska läkemedelsföretagen bedriva själva. Men vi ska garantera avsättning när inte u-länderna själva kan köpa de vacciner och mediciner som man får fram. Det bör vi göra genom biståndsverksamhet. Företagen som ska forska fram medlen måste veta att de får avsättning. Annars finns inte intresset för detta. Det är oerhört betydelsefullt. Vi vet t.ex. att TBC mycket väl kan spridas i nya former även till vårt land. Det ligger alltså i vårt eget intresse. Sedan vill jag bara nämna den sista strategin. Det är överföring av teknologi så att man kan ta tekniksprång i dessa länder. Där kan också Sverige bidra. Det kommer att påverka miljöförbättringarna i stor utsträckning.

Fru talman! Sverige kommer allt närmare ett medlemskap i EMU och allt längre från en folkomröstning som föregår ett sådant beslut, om jag tyder de senaste signalerna rätt från Göran Persson och Bo Lundgren. Är det verkligen på det sättet att en stor politisk uppgörelse mellan de två största partierna är på gång som innebär att svenska folket som helhet inte ska få vara med och säga sitt om en så stor och viktig fråga som en anslutning av Sverige till den ekonomiska unionen och en gemensam valuta? Är det på det sättet är det beklagligt. Från Centerpartiets sida ser vi vare sig någon anledning att undandra ett eventuellt svenskt EMU medlemskap en bred demokratisk process eller att det på något sätt hastar med gå in i EMU. Vi bör behålla vår valfrihet. Det går bra för Sverige nu. Sysselsättningen stiger, tillväxten är god, inflationen under kontroll och räntorna är låga. Det har Centerpartiet medverkat till. Det finns ur den synpunkten ingen anledning att hasta. Vi kan lugnt avvakta utvecklingen och se hur de nuvarande situationen verkar under en hel konjunkturcykel. Den första och viktigaste förutsättningen för att Sverige ska kunna behålla handlingsfriheten är att vi själva står starka ekonomiskt och demokratiskt. Riksdagen har fattat beslut som innebär att Sverige står utanför EMU. Vi från Centerpartiet har medverkat till det beslutet. Vi ser inte nu att det behöver ändras. Ska det ändras tycker vi att det är rimligt att underställa den frågan svenska folket för avgörande i en folkomröstning. Det finns fördelar med EMU-medlemskapet. Växlingskostnaderna försvinner och osäkerheten om valutakurser minskar. Det är bra för handeln mellan EMU-länderna, och prisjämförelserna underlättas. Det främjar företagen och inte minst näringslivet. Men det finns också nackdelar. Centerpartiet har tagit ställning och säger nej till ett medlemskap. Det är mot bakgrund att vi anser att nackdelarna överväger fördelarna. Det finns en uppenbar risk att det blir de svaga grupperna och de regionalpolitiskt utsatta områdena i landet som får bära kostnaderna för projektet om det inte blir framgångsrikt. Om Sverige skulle ha varit medlem från starten kan vi se att det hittills skulle ha varit på det sättet. Den svenska kronan är i dag betydligt starkare gentemot euron i förhållande till vad den var vid starten för drygt ett år sedan. Tillväxten i Sverige är starkare än i EMU-länderna i övrigt. Det är lätt att säga ja i ett läge då ekonomin går bra. Man vad händer vid kostnads och strukturkriser? Vilka medel ska vi i vårt land då använda för att reglera dem när räntevapnet inte finns? Detta är ett exempel på en variabel av flera som då är låsta. Är det kraftiga lönesänkningar gentemot Europa i övrigt som förespeglar EMU-anhängarna? Är det fortsatt snabb befolkningsomflyttning som ska användas? Eller är det möjligen så att man ska ge avkall på miljömålen eller andra välfärdsfaktorer? Det finns anledning att erinra om de varningar och risker som LO-ekonomerna P-O Edin och Sandro Scocco skriver om på DN Debatt i dag. Det är högst motiverat. Där visar de hur vi kommer att tvingas att hitta kryphål och bygga upp en rad konstlade medel för att behålla vårt lands konkurrenskraft och ekonomiska styrka. Det är naturligtvis bättre att behålla valfrihetslinjen och stå utanför EMU, åtminstone tills vi har genomlevt den typ av kriser som vi har bakom oss och som förmodligen inte går att undvika i framtiden heller. Det är bättre att välja linjen med sunda statsfinanser, fortsatt rörlig växelkurs, ett inflationsmål, en självständig riksbank, en fortsatt reformering av lönebildningen och arbetsmarknaden och ett gynnsamt företagsklimat för att skapa förutsättningar för tillväxt. Då kan vi fortsätta att pröva argumenten för och emot och ha valfriheten kvar. Den linjen kommer Centerpartiet fortsatt att följa. Fru talman! Om knappt ett år ska Sverige ta över ordförandeskapet i EU. Då har vi möjligheter att i högre grad påverka och utveckla EU i den riktning som vi önskar, förutsatt att vi är väl förberedda, har en strategisk handlingslinje och vet vad vi vill göra av vårt ordförandeskap. Jag har inte sett något av det ännu. Regeringens brist på initiativ i det här avseendet gör att vi ännu i denna dag står dåligt förberedda. Det bästa sättet att förbereda sig och skapa framgång är om hela Sverige görs redo för EU och för det svenska ordförandeskapet. Vi behöver verkligen en bättre förankring av EU hos svenska folket. Europaparlamentsvalet är en larmsignal som visar vikten av att öka svenska folkets delaktighet i det europeiska samarbetet. Regeringen bör nyttja de kunskaper och den styrka som finns hos det aktiva föreningslivet, folkrörelserna, folkbildningstraditionen, samförståndsandan och öppenheten för att bli offensivare här. Vi i Centerpartiet har presenterat sex punkter för regeringen som vi tycker är väsentliga under ordförandeskapstiden. Tiden medger inte att jag går in på dem nu. Fru talman! I förra veckan besökte jag tillsammans med Centerpartiets utrikes och försvarskommitté Auschwitz och Birkenau. Det var en stark upplevelse. Varje svensk grundskoleklass borde få möjlighet att resa dit och på plats uppleva detta för att förstå och undvika att sådant upprepas. EU är i första hand ett fredsprojekt som visar vikten av att vi klarar av att överbrygga motsättningar och förebygga konflikter. Det ska vara det. Sverige har all anledning att utveckla det i den riktningen fortsättningsvis.

Fru talman! Agne Hansson sade att Sverige är på väg att gå med i EMU, och det utan folkomröstning. Jag ska avslöja en sak för Agne Hansson som av uppläggningen av anförandet att döma kommer att både överraska och chockera honom. Sverige är med i EMU. Detta är ett resultat av den förra folkomröstningen. I och med att Sverige inträdde i EU gick vi också in i EMU som befann sig i sin andra fas. Vad frågan nu gäller är när Sverige ska ta steget från EMU:s andra till dess tredje fas och införa euron. Där är frågan hur det ska gå till. Det är egentligen Socialdemokraterna som avgör detta genom att de har den nyckelställning de har. De har förklarat att frågan först ska underställas folkets prövningen i allmänt val, som är första alternativet, eller, mer undantagsvis, i en folkomröstning. Vi är fullt nöjda med att ta det enligt det första alternativet. Om Socialdemokraterna vill gå till folkomröstning är vi beredda att ställa upp på det också. Men kom och inte och prata om att frågan är om vi ska gå in i EMU utan föregående folkomröstning! Vi är med, och det skedde efter en folkomröstning.
Fru talman! Jag förstår att Lars Tobisson vill tolka de beslut som är fattade så, men faktum är att riksdagen har fattat beslut om att vi ska stå utanför EMU. Om vi ska ändra det beslutet tycker vi att det är självklart att det underställs en folkomröstning. På den punkten beklagar jag att Carl Bildt lämnade ordförandeposten i Moderata samlingspartiet. Han var en garant för en folkomröstning. Nu är vi tydligen på väg bort från demokratin i den här frågan, och det beklagar jag.
Fru talman! Det var konstigt att det här inte gick fram. Det är inte fråga om huruvida vi ska gå med i EMU eller inte. Det är inte fråga om att riksdagen har beslutat att vi inte ska vara med i EMU. Vi är med i EMU. Vi har ännu så länge inte kommit längre än dess andra steg, medan elva länder har gått vidare till den tredje fasen. Enligt fördraget vi har träffat har vi en förpliktelse att gå vidare till den tredje fasen, och frågan är hur det ska göras. Där har vi fört en debatt. Vi är öppna för båda vägarna som Socialdemokraterna har antytt, eftersom vi är medvetna om att det är Socialdemokraterna som är nyckelpartiet i det här avseendet. Om Socialdemokraterna skulle gå in för en fortsättning till det tredje steget spelar det inte så stor roll vad Centerpartiet tycker. Men kom ihåg att Carl Bildt, i den debatt här i kammaren som brukar åberopas, hade båda alternativen med. Att uppmärksamheten sedan kom att koncentreras till folkomröstning berodde inte på hans uppläggning utan på att det var det som andra tog fasta på.
Fru talman! Jag förstår att Lars Tobisson tycker att det inte har så stor betydelse vad Centerpartiet tycker, i alla fall inte i de frågor som inte passar Moderata samlingspartiet. I andra kan det ibland vara intressant. Jag tycker att det är viktigt att vi har en handlingslinje. Det är vi själva som bestämmer när vi tar vidare steg in i EU-samarbetet. För vår del är det viktigare att i första hand vidga samarbetet än att gå djupare in i det, och det är vi själva som avgör om vi ska gå vidare eller inte. Det finns inget som hindrar den vägen.
Fru talman! Agne Hansson höll en lång utläggning om EMU:s vara eller inte vara. Det beslut som kommer att fattas i framtiden när vi ska koppla den svenska kronan till EMU är ett av de största beslut som kommer att fattas i vårt land. Det är kanske det största beslut som Agne Hansson och jag får vara med om. Då tycker jag att det går åt ganska mycket eftertanke. Det är kanske den eftertanken som Agne Hansson också hänvisar till. Men han lyfter upp att EMU-projektet skulle kunna vara ett hot mot ekonomin och ge samma problem som vi hade under föregående mandatperiod. Jag tror att det är precis tvärtom. Om vi har ett samarbete på det ekonomiska området med övriga länder i Europa kommer vi att kunna få stabilare och lugnare förutsättningar för företagande. Vi kommer inte kunna hamna i det ekonomiska moras som vi befann oss under 1994-1996.